Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 35 behandlas bl.a. vpk motionen 396 i den del som avser redovisningsregler för allmännyttiga bostadsföretag beträffande de s.k. underhållslånen. Vpk föreslår i motionen att riksdagen som sin mening skall ge regeringen till känna att redovisningsregler för allmännyttiga bostadsföretag bör vara så utformade att föreskrifter om likvidationsskyldighet o. d. inte skall hindra att underhållslån söks och används. Redan då möjligheten att erhålla särskilda lån för att finansiera underhållsåtgärder infördes framhölls från vårt håll de svårigheter som redovisningsmässigt var förenade med detta för många allmännyttiga bostadsföretag. Men framför allt tryckte vi på att dessa lån, liksom hyresförlustlånen, borde bli ränteoch amorteringsfria eller efterges i sin helhet. Nu har utskottet anslutit sig till den uppfattning som kommer till uttryck i motionerna från s, c och vpk, nämligen att det införda systemet med underhållslån snarast måste kompletteras med lagbestämmelser, som ger bostadsföretagen möjlighet att utnyttja den nya låneformen utan att likvidationsskyldighet eller liknande effekter uppstår. Motionerna har alltså tillstyrkts. Detta är naturligtvis bra och skulle inte behöva medföra ytterligare kommentarer, om det inte vore så att man vid alla tillfällen bör rikta uppmärksamheten på andra sidor av underhållslånen och på konsekvenserna för de allmännyttiga bostadsföretagen och deras hyresgäster då lånen skall återbetalas. Här vill jag då anknyta till det särskilda yttrande som moderaterna har fogat till utskottsbetänkandet. I detta utvecklar moderatledamöterna ett resonemang, som på sitt sätt är väldigt klargörande men samtidigt helt avslöjande för deras bostadspolitik. De säger med vissa omskrivningar att de allmännyttiga bostadsföretagen med ekonomiska problem — och det är som bekant de flesta — skulle få gå i konkurs. I klartext: Avrusta allmännyttan! Moderaterna säger vidare att det inte är rimligt att statsmakterna ger ökade subventioner till företagen i syfte att vidmakthålla hyreslägenheter, I klartext: Sälj ut allmännyttans lägenheter! Man upprepar sina tidigare påståenden om att frågan om ökad frihet och dispositionsrätt i boendet skulle vara avhängig eller beroende av bostadsrätt eller direktägande av lägenheter, Det handlar alltså — som vanligt från moderathåll — om att göra allt flera bostäder till en handelsvara.

Ännu angelägnare är emellertid i dag för hyresgästerna — inte minst mot bakgrund av nya signaler om stora kraftiga hyreshöjningar i höst och vid kommande årsskifte — att stoppa nya hyreshöjningar genom ett kraftigt ökat stöd till allmännyttan. Det är i linje med det som vpk har föreslagit att underhållslånen till de kommunala allmännyttiga bostadsföretagen skall avskrivas. Det är i linje med det som vpk har föreslagit att hyresförlustlånen för allmännyttan skall efterges i sin helhet. Och det är i linje med det som vpk har föreslagit gynnsammare finansieringsvillkor för allmännyttan och bostadskooperationen. Herr talman! Allt fler uppgifter har under senare tid framkommit om allmännyttans högre kostnader jämfört med andra bostadsföretag. Dessa högre kostnader har man som bekant därför att man har en speciell roll och speciella uppgifter, därför att man bedriver fastighetsförvaltning av sociala skäl och inte av vinstskäl, därför att de allmännyttiga bostadsföretagen utgör viktiga instrument för en social bostadspolitik. Jag yrkar bifall till civilutskottets hemställan i betänkande nr 35.

Herr talman! Tore Claeson ställde yrkande om bifall till utskottets hemställan. Det råder tydligen inga motsättningar som skall föranleda någon omröstning. Vi lägger här fram ett förslag som vi har arbetat fram i utskottet. Riksdagen godtog systemet med underhållslån, och genom att vi i praktiken ställdes inför fullbordat faktum var det självklart för oss i utskottet att bostadsföretagen också skulle kunna utnyttja underhållslånen. Vad avsikten slutligen var från regeringens sida vet jag inte. Vi tolkade emellertid bostadsministern så att hon också hade denna mening. Hon förde ju ett resonemang om att utrymme skulle skapas — redovisningsmässigt — genom avlyft av hyresförlustlån. Utskottet trodde dock inte på det påståendet. Eftersom propositionen inte innehöll några redovisningar i sakfrågan fick vi skjuta upp ärendet i den här delen för att själva ta fram fakta. Det centrala var att kontrollera om påståendet i propositionen var riktigt eller om utskottets tvivel på detta var sakligt grundat. SABO bistod med en utredning, som visade att det inte skulle hjälpa ens om vi strök alla hyresförlustlånen på en gång. Därmed var utgångspunkten given för utskottet — antingen skulle vi ändra på redovisningsreglerna på något sätt eller också skulle vi acceptera konsekvenserna. Vi har undersökt vad vi hade att välja på. En möjlighet var att bygga vidare på särreglerna för bokföring av paritetslån. Ett annat förslag var att ändra på likvidationsbestämmelserna i aktiebolagslagen. Ett tredje förslag var att få till stånd en lösning såsom för Uddeholmslånen. Ett fjärde förslag som kom fram var att man skulle kunna aktivera reparationskostnaderna — ett förslag som dock inte vidhölls. Till slut såg vi dock som en realistisk lösning bara det första av de här nämnda alternativen, nämligen att bokföra enligt paritetslånemodellen. Vi hade helt klart för oss genom sakkunskap från bokföringsnämnden att inte heller denna lösning stämmer med de principer som fått uttryck i bokföringslagen. Därför stod utskottet inför att väga de bostadspolitiska bedömningarna mot detta. Utgången var då från vår sida given — att man inte ville offra syftet med underhållslånen för de företagsekonomiska principerna. Det stod för bokföringsnämnden helt klart att detta var den faktiska beslutssituationen, och man konstaterade, att eftersom man stod inför ett fullbordat faktum med underhållslån så fick man, genom ett politiskt beslut, tillgripa andra än rent företagsekonomiska bedömningar. Utskottets beslut var mot denna bakgrund enhälligt. Det enda som förvånat oss är, att bostadsdepartementet så lätt avfärdade de här centrala frågorna och lät utskottet göra det grundläggande arbete som i normala fall borde ha redovisats i propositionen. Vi har alltså varit ense om slutsatserna i utskottet. Moderaterna har dock lagt till ett särskilt yttrande. Innehållet i detta är kort och gott, att hyreshus som inte bär sig skall göras om till ägarlägenheter eller föras över till bostadsrätt. Vi har i betänkandet haft att ta ställning till på vilket sätt vi skall bokföra underhållslånen. Jag ser därför inget skäl att gå in i en allmän bostadspolitisk debatt med anledning av vad moderaterna skrivit i sitt särskilda yttrande. Jag har bara velat lämna denna redovisning av civilutskottets arbete med att få fram ett förslag till hur underhållslånen skall bokföras. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! I civilutskottets betänkande nr 39 behandlas en motion om lånegränsen för bostadslån vid nybyggnad. Motionärerna — en moderat och en centerpartist — hemställer att riksdagen skall besluta att höja lånegränsen för statliga bostadslån till enskilda ägare av flerfamiljshus till 92 96 vid nybyggnad. Frågan om lånegränserna behandlade riksdagen för nästan exakt två månader sedan, och då beslöts med bifall till en socialdemokratisk motion att lånegränsen för statliga bostadslån vid nybyggnad skulle sänkas från 92 2» till 85 26 från den 1 juli 1979. Därmed skulle gränsen vid nybyggnad bli densamma som vid ombyggnad. Eftersom socialdemokraterna stod bakom beslutet i mars i år, finner vi nu ingen anledning att återigen pröva den i motionen upptagna frågan. Motionen har väckts med anledning av propositionen 1978/79:209 om ändring i bostadsbeskattningen, m.m. Frågan om bostadslån vid nybyggnad behandlas emellertid inte i denna proposition. Däremot konstaterar budgetoch ekonomiministern på s. 30 i propositionen att lånegränserna vid ombyggnad och nybyggnad — efter riksdagens nyligen fattade beslut — åter är enhetliga i fråga om enskilt ägda hyreshus. Jag måste säga att jag tycker att budgetministern noterar detta med en viss tillfredsställelse, och det kan man ju förstå — genom riksdagens tidigare fattade beslut sparar statsverket minst 30 milj.kr. per år. Nu hari proposition nr 209 förslag lagts fram om höjning av lånegränsen till 92 96 vid ombyggnad av enskilt ägda hyreshus. Avsikten härmed är att den propositionen skall uppskjutas till hösten. Hur det då kommer att gå med den står skrivet i stjärnorna. Som framgår av den socialdemokratiska reservationen vid civilutskottets betänkande kommer riksdagen att behandla propositionen under hösten. Eftersom några sakliga skäl inte finns att ändra riksdagens tidigare i år fattade beslut och då riksdagen senare under hösten kommer att utifrån bl.a. bostadsbeskattningens utgångspunkter få behandla frågan om bostadslån vid ombyggnad av enskilt ägda hyreshus, finner vi reservanter att några skäl inte finns att stödja motionsförslaget. Motionen har inget samband med förslaget i propositionen utan är tillkommen för att rätta till den fadäs som tydligen begicks av några ledamöter från centerpartiet, moderaterna och folkpartiet vid riksdagens beslut i mars. Herr talman! Jag yrkar bifall till reservationen.

Herr talman! Riksdagens beslut nyligen att sänka lånegränsen för nybyggnad av privata hyreshus var enligt vpk:s mening ett steg i rätt riktning och f. ö. att återgå till vad som gällde innan en borgerlig regering kom till makten. Som väntat har detta beslut inte lämnat de borgerliga någon ro, och nu föreligger ett betänkande enligt vilket utskottsmajoriteten ånyo vill ge privata fastighetsägare bättre villkor. Då de borgerliga partierna minskade behovet av egna insatser för privata byggherrar från 15 96 till 8 26, innebar det en ökad subvention, speciellt riktad till privata fastighetsägare. Den nuvarande situationen på bostadsoch hyresmarknaden kännetecknas av rekordlåg nyproduktion av flerfamiljshus, skyhöga hyror i nyproduktionen och automatiska höjningar av hyrorna i hela bostadsbeståndet. Denna situation är resultatet av en medveten bostadspolitisk linje, där kraven från det privata näringslivet och starka kapitaloch bankintressen blivit vägledande för de borgerliga regeringarna. Här har frågan om bostadsfinansieringen och lånegränserna för bostadslån stor betydelse. Vänsterpartiet kommunisterna har i olika sammanhang föreslagit förändringar som inte är föremål för behandling i detta betänkande, men jag vill ändå erinra något om innehållet i våra förslag. Vpk föreslår en statlig totalfinansiering av bostadsbyggandet och dess följdinvesteringar genom enhetslån med lång amorteringstid samt till låg och fast ränta från en statlig bostadsoch samhällsbyggnadsbank. Dessa lån skall då utgå till allmännyttiga bostadsföretag och sådana bostadsrättsföreningar som nu kan få 99-procentig belåning.

Jag har, herr talman, velat erinra om dessa förslag i direkt anslutning till diskussionen om lånegränser för bostadslån vid nybyggnad för att peka på de åtgärder som på sikt måste genomföras på finansieringsområdet som ett led i en social bostadspolitik. Jag yrkar bifall till reservationen vid civilutskottets betänkande nr 39.

Herr talman! Under något år har vi haft en bostadsbelåning för nybyggnad av enskilt ägda flerbostadshus som uppgått till 22 26 inom en gräns som satts vid 92 26. Som utskottets vice ordförande nämnt, ändrades gränserna i det bostadspolitiska beslut riksdagen fattade för någon tid sedan. I det betänkande som nu behandlas föreslår civilutskottet att man skall återgå till 22 85 som det senaste beslutet innebär. I reservationen görs konstaterandet att en önskad samordning — här avses det förslag som finns i propositionen 209 — lika gärna kan åstadkommas på 15/85-procentsnivån, och det är riktigt.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 Den diskussionen hade vi i den bostadspolitiska debatten, och jag tänker inte vid detta tillfälle gå in i den på nytt. Nu nöjer jag mig alltså med att yrka bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Justitieutskottets betänkande med anledning av regeringens proposition om ändring i brottsbalken innehåller några frågor av kriminalpolitiskt intresse värda en utförlig kommentar — om tiden hade tillåtit det. Den mest betydelsefulla delen av ärendet, nästan av sådan betydelse att man skulle kunna beteckna den som en milstolpe i den kriminalpolitiska utvecklingen i vårt land, handlar om avskaffandet av det till tiden obestämda ungdomsfängelsestraffet. Nu förhåller det sig på det sättet att det förekommer ett brett upplagt utredningsarbete med anknytning till det straffrättsliga påföljdssystemet i vårt land. Man skulle därför kanske ha kunnat tycka att frågan om ungdomsfängelsestraffets avskaffande borde ha hanterats i ett mera övergripande sammanhang. Det råder emellertid fullständig enighet, inte bara inom justitieutskottet utan över huvud taget bland kriminalpolitikens intressenter, om att det är angeläget från kriminalvårdssynpunkt att detta tidsobestämda straff avskaffas så snart som möjligt, helst som det har bedömts kunna ske utan att annat utredningsarbete påverkas av ett sådant beslut. Ungdomsfängelse infördes 1935, alltså för något mer än 40 år sedan, för yngre lagöverträdare som gjort sig skyldiga till brott av viss svårighetsgrad och som ansågs vara mottagliga för och kunna tillrättaföras med uppfostringsoch utbildningsåtgärder. Ungdomsfängelsestraffet var alltså ett explicit uttryck för den s.k. vårdideologin inom kriminalvården. Den tidens allmänna frihetsberövande straff var olämpliga, och de vanliga fängelserna saknade resurser för att tillgodose ungdomarnas behov och vårdens genomförande. Det nya straffet var tidsobestämt — något som låg naturligt i dess syfte att bibringa den unge uppfostran och utbildning på en individuell grund. Den dömde kunde dock inte kvarhållas mer än högst fyra år i anstalten. Tyvärr blev ungdomsfängelsestraffet av olika skäl mera svårhanterligt än vad dess tillskyndare hade tänkt sig. Under årens lopp har såväl i lag som i praxis skett åtskilliga förändringar i verkställigheten av ungdomsfängelsestraffet. Redan detta kunde motivera ett övervägande av straffets avskaffande. Viktigare är emellertid den utveckling som skett inom kriminalvården efter det att ungdomsfängelse infördes i det svenska påföljdssystemet och som kommit att innebära att straffverkställighetens utformning efter hand kommit att få en mera individualpreventiv inriktning även när det gäller det ordinära fängelsestraffet. Prioriteringen av de öppna verkställighetsformerna har också kommit att gälla samtliga påföljdsarter. Utvecklingen har sålunda medfört att skillnaderna i verkställighetshänseende mellan ungdomsfängelse och andra frihetsberövande påföljder successivt har utjämnats för att slutligen genom kriminalvårdsreformen 1974 helt bortfalla. När man nu utmönstrar ungdomsfängelsestraffet ur påföljdssystemet är detta motiverat av den principiella skillnad som kvarstår, nämligen tidsobestämdheten i ungdomsfängelsestraffet i förhållande till de tidsbestämda straffen. Den främst psykiska påfrestning som tidsobestämdheten i straffet innebär strider mot de kriminalpolitiska värderingar som kommit att läggas till grund för utvecklingen under senare tid. Detta synes ha varit avgörande för det förslag som nu förelägges riksdagen för beslut. Däremot torde det vara en alltför halsbrytande slutsats att förmoda att ungdomsfängelsestraffets avskaffande har någon grund i den tveksamhet beträffande den s.k. vårdideologins effekter och lämplighet som kommit till uttryck under senare år. I varje fall har justitieutskottet i sitt ställningstagande inte påverkats av sådana diskussioner. Herr talman! Av det sagda framgår att utskottet är enigt i sitt tillstyrkande av regeringens förslag. Jag anhåller att riksdagen biträder utskottets hemställan.

Herr talman! Det var dåvarande justitieministern Lennart Geijer som 1974 tillsatte en utredning med uppdrag att utreda frågor i anslutning till avskaffande av påföljden ungdomsfängelse. Frågan om avskaffandet av ungdomsfängelsestraffet kan sägas ha haft sin grund i ett krav från den allmänna opinionen. Jag vet att många socialdemokratiska föreningar reste detta krav. Man gjorde det därför att man kunde konstatera av erfarenheterna att anstaltsbehandlingen och anstaltsvården i allmänhet inte hade fått någon avsedd effekt. I den proposition som ligger till grund för det utskottsbetänkande som vi nu behandlar tas det upp förslag från ungdomsfängelseutredningen som vunnit bred anslutning under remissbehandlingen och som inte hindrar en inledd översyn av påföljdssystemet. Förslaget innebär, som redan nämnts av Bertil Lidgard, att ungdomsfängelsestraffet avskaffas. Vidare föreslås vissa ändringar i brottsbalken som främst syftar till att göra frihetsstraffen färre och kortare. Framför allt gäller det för unga lagöverträdare. Ett av ungdomsfängelseutredningens förslag som är rätt väsentligt behandlas emellertid inte i propositionen, nämligen förslaget om den s.k. tillsynsdomen. Detta kan sägas vara ett förslag i fråga om utformningen av frivårdspåföljderna. Anledningen till att förslaget inte finns med i propositionen är enligt departementschefen att remissinstanserna har ställt sig kritiska till det. Jag tycker emellertid att förslaget inte helt bör komma bort i den fortsatta hanteringen av frågan om påföljdssystemet. Ungdomsfängelseutredningen hade till uppgift att försöka finna påföljder som kunde ersätta ungdomsfängelsestraffet. Vi försökte således att finna en påföljd som hade en sådan beskaffenhet att den kunde tjäna som en mellanform mellan traditionell frivård och fängelsestraff. Förslaget om tillsynsdom var utredningens förslag till lösning av den i direktiven angivna uppgiften att till någon del försöka ersätta ungdomsfängelse med kriminalvård i frihet. Förslaget om tillsynsdom innebar kriminalvård i frihet med en intensiv övervakning i kontrollsyfte. Vi menade att grundläggande för en sådan övervakning borde vara att övervakaren håller god kontakt med klienten, att han håller sig underrättad om var klienten bor, var han har sin huvudsakliga sysselsättning och hur hans livsföring i övrigt är. Jag tror att det är viktigt att framhålla att den tilltänkta tillsynsdomen också skulle utgöra en hjälpfunktion för den dömde. Höga krav ställdes på frivårdens sociala verksamhet. Det är klart att en intensiv övervakning enligt förslaget skulle ha ställt stora krav på övervakaren, som enligt utredningen skulle vara en tjänsteman inom skyddskonsulentorganisationen och som vid sin sida skulle ha en biträdande övervakare som enligt utredningen borde vara lekman. Jag hoppas att de ökade kraven för övervakaren inte har varit avgörande när remissinstanserna gjort sina negativa ställningstaganden. Att jag för min del trots att ungdomsfängelseutredningens förslag om tillsynsdom inte finns med i regeringens proposition ändå kan tillstyrka den, beror på att dels skärps verkställighetsinnehållet i skyddstillsynen upp och blir fastare, dels utreds som redan tidigare nämnts påföljdssystemet ytterligare. Jag hoppas att utredarna kan hämta en del uppslag i ungdomsfängelseutredningens betänkande. Jag vill med det anförda, herr talman, instämma i det bifallsyrkande som Bertil Lidgard har ställt.

Herr talman! På hösten 1977 lade riksförsäkringsverket fram en utredning med alternativa förslag om en nödvändig förstärkning av avgifterna till ATP för att inte AP-fonden på sikt skall tömmas. Riksförsäkringsverkets utredning visade att utan en höjning av avgifterna är vi redan 1986 framme vid en situation, då arbetsgivarnas avgifter med nuvarande avgiftsuttag inte längre räcker till för att betala pensionerna. Vi skulle då få lov att börja använda fondräntan för att klara pensionsutbetalningarna, och så småningom skulle man få lov att ge sig på fondkapitalet. Beräkningar visade att fonden då skulle vara förbrukad om ca 20-25 år. Redan under vårriksdagen i fjol var en proposition i avgiftsfrågan anmäld. Den kom aldrig. Som i så många andra viktiga frågor var den Fälldinska regeringen även i denna fråga handlingsförlamad. Borgerligheten kan nu inte längre fly från verkligheten. Folkpartiregeringen har fått lov att lägga fram förslaget om en avgiftshöjning. Man har därvid stannat vid riksförsäkringsverkets lägre alternativ, som innebär en höjning av avgifterna från nuvarande 11,75 96 med 0,25 96 årligen fram till 1984, då avgiften skall vara uppe i 13 «6. Det betänkande som nu föreligger från socialförsäkringsutskottet behandlar således en för de äldres trygghet utomordentligt viktig fråga. Vi har i ett särskilt yttrande till betänkandet understrukit att gjorda utfästelser till de äldre måste hållas. Det får inte råda någon som helst tvekan på den punkten. Det brukar på borgerligt håll ofta talas om att vårt svenska välfärdssamhälle byggts upp under stor enighet. Hur det förhöll sig med enigheten då det gällde ställningstagandet till vår tids största sociala trygghetsreform kan det finnas särskild anledning att erinra om denna vår, då vi kan fira 20-årsminnet av riksdagens beslut om ATP-reformens genomförande. För borgerligheten kan det knappast vara något minnesrikt jubileum med hänsyn till den kamp man förde mot ATP-reformen. För det svenska folket är det däremot en milstolpe i trygghetspolitikens historia som är värd att minnas. I år passerar vi en annan viktig milstolpe i anslutning till ATP-reformen. 1979 är nämligen det historiska årtal då ATP för första gången kan ge full ålderspension. Man skall emellertid komma ihåg att de gynnsamma övergångsreglerna för varje år betytt mycket för de äldre generationerna. Härtill kommer att pensionssystemet i princip varit i full funktion från början för dem som uppbär förtidsoch familjepension. Det innebär att det för änkor, barn och förtidspensionärer skapats en tidigare okänd trygghet. Låt mig i detta sammanhang erinra om att i år utbetalas närmare 15 miljarder kronor till över 1,2 miljoner ATP-pensionärer. Striden om ATP gällde en stor social och ekonomisk rättvisefråga — rätten till en allmän lagfäst tilläggspension. Men striden gällde också frågan om vem som skulle äga inflytande och bestämmanderätt över pensionssystemet, dess fondbildning och utveckling. Det gällde om privatintressena eller samhällsintressena skulle få avgöra utformningen av ATP-systemet. Den våldsamma kampanj som de borgerliga partierna då förde med det privata näringslivets aktiva stöd mot ATP var avslöjande. Framför allt var det den allmänna pensionsfonden som blev utgångspunkten för angreppen. Den utmålades som det stora hotet mot framtiden. Spöklikt påminner kampanjen mot AP-fonden för 20 år sedan om dagens kampanj mot löntagarfonder. Var skulle vi stått i dag utan det gemensamma sparande som AP-fonden inneburit? I själva verket blev AP-fonden grunden för 1 miljon nya bostäder på tioår, för skolor, för daghem, sjukhus och annan kommunal service, som i olika avseenden varit av grundläggande betydelse för välfärdssamhällets utbyggnad. Av särskild betydelse har AP-fonden varit för näringslivet, inte minst för de mindre och medelstora företagen. AP-fonden uppgår i dag till över 130 miljarder kronor. Tar man del av allmänna pensionsfondens årsredogörelser finner man klara belägg för vilken avgörande betydelse AP-fonden spelat då det gällt att bygga ut såväl den industriella som den offentliga verksamheten. Men läget har radikalt förändrats under de snart tre årens borgerliga regeringsinnehav. Med ett budgetunderskott som snart är uppe i 50 miljarder kronor per år blir hotet mot vår sociala trygghet en realitet. Den finanspolitik de borgerliga regeringarna fört har medfört att det gemensamma sparandet raserats. I stället har utvecklingen medfört ett kraftigt ökat privat sparande, främst hos de större företagen och bankerna. Med andra ord har det skett en väldig omfördelning, en kapitalöverföring till förmån för de privata kapitalägarna. Mellan 1976 och 1979 har den offentliga sektorns andel av det totala bruttosparandet minskat från 30 till 6 26. Under samma tid har företagens andel av sparandet ökat från 26 till 46 96. En ledande affärstidning — Affärsvärlden —- kommenterar detta på följande sätt i nr 17 år 1979: ”De väldiga statliga budgetunderskotten är ett tecken på djupgående förändringar i svensk ekonomi. De borgerliga håller på att vinna tillbaka vad striden egentligen stod om i ATP-frågan.” Vi har i vårt särskilda yttrande understrukit att det är nödvändigt att inleda en utveckling som innebär en förstärkning av det offentliga sparandet. Den ekonomiska politiken måste läggas om för att det sociala reformarbetet skall vila på fast och säker grund. Med ett underskott i statens budget som är mångdubbelt större än sparandet i AP-fonden, så finns det sannerligen anledning att känna oro för framtiden. AP-fonden tillkom för att vara en buffert och en utjämnande faktor då det gällde förskjutningar i ålderssammansättningen och för att klara pensionsutbetalningarna även vid konjunkturnedgångar och andra störningar. Inte minst nu, när antalet ATP-pensionärer växer för varje år och de enskildas pensioner blir större, är det av avgörande betydelse att AP-fonden kan hållas intakt. Det är därför nödvändigt att avgifterna höjs. Till den av riksförsäkringsverket föreslagna höjningen säger arbetsgivarna nej. Man förklarar sig vilja vänta till 1984. Konsekvenserna av att inte nu företa en höjning av avgifterna har jag redan redovisat. Att moderaterna nu säger nej till en angelägen höjning av avgifterna överraskar inte. Man har detta år sagt nej i praktiskt taget varje avgiftsfråga hittills, bl.a. till den nödvändiga höjningen av avgiften till delpensioneringen. Allt fler företrädare för de borgerliga och arbetsgivarna angriper nu den sociala tryggheten. Det hindrar inte att man sedan talar om att välfärdssamhället byggts upp i stor enighet — hur illa detta än skorrar. Vakthållningen kring ATP är sannerligen lika viktig i dag som tidigare! Det är inte min uppgift, herr talman, att gå in på de övriga frågor som socialförsäkringsutskottets betänkande behandlar. Låt mig emellertid understryka att den föreslagna höjningen av avgiften till arbetsskadeförsäkringen är nödvändig för att inte arbetsskadefonden skall förbrukas. Även här möter vi en social trygghetsreform av stor betydelse, som vi måste slå vakt om. Som bekant föreslog företagsskatteberedningen att förmånen att för privat bruk få disponera en arbetsgivaren tillhörig eller av honom förhyrd bil skall inberäknas i. underlaget för uttag av arbetsgivaravgifter. Vidare föreslogs att bilförmånen skulle beaktas vid beräkning av pensionsgrundande inkomst till ATP och vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst. Redan under den allmänna motionstiden vid föregående riksmöte väckte vi från socialdemokratiskt håll en motion i denna fråga. Motionen avslogs av riksdagens borgerliga majoritet under hänvisning till att ett regeringsförslag i frågan var att vänta under 1978. Något sådant förslag förelades aldrig riksdagen under föregående år. Regeringens handlingsförlamning var uppenbar även då det gällde denna fråga. Under den allmänna motionstiden vid innevarande riksmöte har vi därför väckt en ny motion i frågan. Nu har regeringen kommit till samma slutsats som vi anfört i våra motioner och sett sig föranlåten att lägga fram förslag på grundval av företagsskatteberedningens betänkande. På grund av den långa fördröjningen av detta ärende är det angeläget att de nya bestämmelserna träder i kraft så snart som möjligt. Vi har i andra sammanhang föreslagit betydande besparingar i regeringens utgiftsförslag och en rad inkomstförstärkningar i syfte att komma till rätta med det växande budgetunderskottet. Den utvidgning vi föreslagit av underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifterna ingår i våra förslag till inkomstökningar för budgetåret 1979 80. Även de nya reglerna på förmånssidan bör träda i kraft den 1 juli 1979. Jag ber därför att få yrka bifall till reservationen. På övriga punkter ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkandet nr 25. Herr talman! Det betänkande som riksdagen nu behandlar gäller framför allt frågan om att trygga ATP-systemets framtida utveckling och därmed skapa garantier för att inte underlaget för pensionerna urholkas. De växande grupper som ATP-systemet omsluter har en självklar rätt till den trygghet de genom ATP själva varit med om att bygga upp. För socialdemokratin är det en självklarhet att både slå vakt om de trygghetsreformer som byggts upp och också gå vidare för att fördjupa och bygga ut den sociala tryggheten för de många människorna. Det finns anledning att understryka detta då vi nu har att ta ställning till denna viktiga avgiftsfråga vid en tidpunkt som nära sammanfaller med 20-årsminnet av riksdagens beslut om ATP-reformens genomförande.

Herr talman! I dag är det en ganska tråkig dag för svenska folket. Riksdagens majoritet avser tydligen att helt i onödan besluta höja ATP avgifterna under fem år framöver. Till 1984 års utgång skall avgifterna upp 1,25 procentenheter, vilket innebär att 2-3 miljarder kronor under perioden 1980-1984 skall plockas från näringslivet, plockas från kommuner och landsting, från statens egen sektor, plockas från kulturarbetarna. Samtidigt vet alla i denna kammare — eller borde veta — att staten under samma tid måste betala tillbaka minst samma belopp som den nu tar ut i höjda avgifter till berörda avgiftsbetalare, som kommer att få svåra problem just därför att de sociala avgifterna stiger. Hur kan Sveriges riksdag fatta ett så oklokt beslut? Utskottsmajoriteten säger att ATP-systemets möjligheter att klara gjorda pensionsutfästelser är beroende av fortsatt utbyggnad av produktionsapparaten. Detta är helt riktigt. Men hur skall investeringsförmågan och investeringsviljan i svenskt näringsliv, som i dag är nästan obefintliga, kunna förbättras med ytterligare höjda produktionskostnader? Hur länge skall det dröja innan alla riksdagspolitiker börjar förstå att det inte är pengar som fattas till investeringar utan att det är lönsamheten som saknas? Politiker och ekonomer utanför detta hus har länge insett detta och varnar för framtiden. Men de partier som står bakom utskottsmajoriteten bara blundar för detta faktum. Undra på att riksdagens anseende ständigt sjunker bland näringslivets folk. Civilkuraget är dåligt i den här kammaren. Observeras bör också att nästan alla remissinstanser som tillstyrkt en höjning av ATP-avgifterna betonar att de gjort det av försäkringstekniska skäl — de har inte gjort någon totalekonomisk bedömning av effekterna av höjda avgifter. Riksdagen har dock att göra denna totalbedömning. Många remissinstanser har avstyrkt en höjning av ATP-avgiften. LRF t.ex., som har en stor dominans av centerpartister i sin organisation, säger att om man höjer ATP-avgiften måste man sänka någon annan avgift i motsvarande grad. Det är en klok uppfattning. Varför delas den inte av centerpartisterna i riksdagen?

Det är svårt att vara musiker i dag, säger den kända pianisten Inger Wikström i en intervju. Och hon fortsätter: Sverige är låst byråkratiskt. Se bara på AMS:s senaste utspel. Förbjuder man den privata artistförmedlingen, innebär det ett stryptag på hela Sveriges musikliv. De höga sociala avgifterna på 36 96 som läggs ovanpå bruttogagerna innebär redan de minskade engagemang för musiker och artister. Riksdagens majoritet tänker nu salta på avgifterna ytterligare och därmed klampa vidare på den ökända och rent asociala Pomperipossavägen. De partier som står bakom ideliga höjningar av arbetsgivaravgifterna brukar försvara sig med att höjda avgifter skall avräknas på lönerna vid avtalsförhandlingarna. Denna filosofi är ännu mer orimlig, eftersom den innebär att löntagarna ensamma får betala hela kalaset. AP-fonderna har i dag en omfattning på nära 150 miljarder kronor — inte 130 miljarder kronor, herr Aspling — och är därmed en av Europas största fondbildningar. Och de kommer att växa ända till 1995. Ännu 1990 kommer AP-fonderna enligt riksförsäkringsverkets egna beräkningar att tillsammans med avgifterna ha 21 miljarder kronor mera i inkomster än i utgifter för pensioner och administration. Fonden är då nära 400 miljarder kronor stor — med oförändrade avgifter, de som vi har i dag. Varför då, ärade kammarledamöter, besluta om ännu högre avgifter redan nästa år? Det är som att höja bilförsäkringarna i dag därför att man tror att det blir ökade trafikskador 1990. Många politiker talar gärna i olika sammanhang om decentralisering, men när det gäller AP-fondernas jättelika ekonomiska maktkoncentration är de vanliga decentraliseringsdebattörerna ganska tysta. 35000 kr. har varje förvärvsarbetande i vårt land innestående i AP-fonderna, men inte ett öre kan en enda löntagare få ut av dessa pengar trots att det sägs att det är löntagarnas pengar. Detta borde vara ett observandum för många när man i dag talar om löntagarfonder. De politiker i denna kammare, främst från socialdemokraterna och vänsterpartiet kommunisterna, som kan tänkas försöka sig på konststycket att betrakta ett nej till höjda ATP-avgifter i dag som ett hot mot pensionärernas pensioner — herr Aspling gjorde det nyss — borde besinna sitt ansvar. Det är ständiga höjningar av ATP-avgiften utan att andra avgifter samtidigt sänks som är ett allvarligt hot mot pensionärerna. Moderata samlingspartiet är ytterst angeläget om att trygga pensionärernas pensioner. Det var vi som en gång i tiden lade grunden för våra folkpensioner. Det är vi som undan för undan har förbättrat folkpensionen. Det var vi som lyckades framtvinga pensionstillskotten till de äldre människor som socialdemokraterna glömde bort när ATP beslutades 1959. Därför, herr talman, är vi moderater mycket angelägna om att ATP-systemets verkliga garant, det svenska näringslivet, också skall ges en god chans att betala våra sociala förmåner. Och då skall man enligt vår uppfattning inte lägga ytterligare bördor på produktionen. Utskottsmajoritetens förslag är däremot, jag förmodar omedvetet, äventyrligt för pensionärerna. I reservationen 1 föreslår vi oförändrade avgifter under tiden 1980-1984. Jag yrkar bifall till denna reservation. Sedan mycket kort om de andra reservationerna: Reservation nr 2 gäller avgifter för arbetsskadeförsäkringen, och där är situationen en helt annan. Den försäkringen ersätter den gamla yrkesskadeförsäkringen och ger ett betydligt bättre skydd än den gamla försäkringen. Därför behövs en höjning av avgiften. Men det räcker med en höjning på 0,5 procentenheter, inte 0,6 som utskottsmajoriteten föreslår. Även här går vi på LRF:s linje. Reservation nr 3 gäller en utvidgning av underlaget för beräkning av arbetsgivaravgifter till att gälla förmånen av fri bil. Vi tycker att pensionskommitténs förslag till ändringar av reglerna för ATP, som f. n. bereds inom regeringskansliet, skall komma fram först, innan vi tar ställning i denna fråga. I reservation nr 5 slutligen vill vi moderater i utskottet ytterligare poängtera utskottsmajoritetens uppfattning att en enhetlig åldersgräns på 65 år skall införas när det gäller skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter. Med det anförda yrkar jag, herr talman, bifall till samtliga moderatreservationer och i övrigt till utskottets hemställan.

Herr talman! Tiden medger inte annat än att med några fakta slå fast hur mycket uppseendeväckande och ovederhäftigt som herr Ringaby under några flyende minuter lyckades prestera. Riksförsäkringsverkets förslag är grundat på behovet och önskvärdheten av en jämn ökningstakt när det gäller avgifterna. Om man nu inte företar en höjning, måste man längre fram höja avgifterna så mycket mera. Påståendet att vi inte behöver företa någon höjning innebär i verkligheten att man inte är beredd att ta ansvar för att trygga ATP-reformens framtida utveckling och därmed utfästelserna till pensionärerna. Hur moderaterna än söker argumentera är detta den faktiska innebörden av deras ställningstagande när man nu, liksom arbetsgivarna, säger nej till en nödvändig avgiftshöjning. Samtidigt underlåter man att tala om vad konsekvenserna av detta nejsägande blir för det sociala trygghetssystem som vi har byggt upp i vårt land. I verkligheten är det fråga om ett mycket allvarligt angrepp på våra grundläggande sociala trygghetsreformer. Jag kan försäkra herr Ringaby att vakthållningen kring ATP är och förblir en av de allra viktigaste uppgifterna för arbetarrörelsen. Jag skall också ställa några frågor till herr Ringaby. Vill herr Ringaby bestrida vad som i riksförsäkringsverkets utredning slås fast, nämligen att avgiftsinkomsterna utan en avgiftshöjning redan 1986 inte längre skulle räcka till för att täcka pensionerna utan att ränteinkomsterna skulle få tas i anspråk? Vill herr Ringaby förneka att AP-fonden vid oförändrat avgiftsuttag skulle vara helt förbrukad om ca 20-25 år? Tala klarspråk, och sök inte komma undan denna avgörande fråga genom konstruerade resonemang om att man kan uppskjuta en oundviklig avgiftsförstärkning! ATP-pensionärerna har verkligen anledning att känna stor oro efter det anförande som herr Ringaby denna kväll har hållit här i riksdagen. Herr Ringaby talade om näringslivets betryckta situation. Fakta visar att företagens och bankernas vinster ökat kraftigt under 1978. Många företag höjde under 1978 sina utdelningar, samtidigt som löntagarnas standard sjönk för andra året i rad. Prognoserna för den ekonomiska utvecklingen tyder på att vinstökningarna nästa år blir ännu större. Med undergrävda statsfinanser appellerar man nu inte minst från moderat håll till reaktionära opinioner, att vi inte har råd att upprätthålla den solidaritet vårt sociala trygghetssystem ytterst bygger på. Herr Ringaby! Detta är också en sak som bör slås fast. Slutligen en ytterligare sakuppgift. Fondens storlek uppgick den 30 april till 133 miljarder kronor — för att också på den punkten fakta skall få tala sitt eget språk.

Herr talman! Det var egentligen mest allmänna påståenden som herr Aspling gjorde, påståenden om att mina uppgifter skulle vara oriktiga. Jag har riksförsäkringsverkets tabell här, herr Aspling, och där står det för 1990: Avgiftsinkomster nära 64,2 miljarder, ränteinkomster på fonden 33 miljarder. Det blir 97 miljarder i inkomster, samtidigt som pensioner och förvaltning kostar 76 miljarder. Alltså blir det ett överskott på 21 miljarder. Kan herr Aspling påstå att detta är fel, då är han mer än duktig. Och det var dessa siffror som jag nämnde. Vi skall inte ha ett system där ränteinkomsterna ständigt skall betala pensionerna. Vi måste kunna tänka oss att även de avgifter som vi betalar in skall användas till utbetalning av pensionerna. Vad skall vi annars ha avgifter till?

Det är ju, om sanningen ska fram också på det här området, så att de flesta företag är tämligen utmjölkade genom de senaste årens lågkonjunktur och förluster. Det gäller såväl privata som statliga och kooperativa företag. Och ett års snabba resultatförbättringar är inte tillräckligt för att fylla på de förbrukade reserverna och ge resurser för nya, offensiva investeringar.” Det är kloka ord och sanna ord från en partivän till herr Aspling. De förhållanden som han pekar på är anledningen till att vi moderater är försiktiga med att lägga ytterligare kostnader på näringslivet.
Herr talman! Jag ställde en grundläggande fråga till herr Ringaby, om han ville bestrida riksförsäkringsverkets utredning, som visar att utan en avgiftshöjning skulle redan 1985/1986 avgiftsinkomsterna inte längre räcka till för att täcka pensionerna. Då skulle man få börja använda ränteinkomsterna och sedan ge sig på fonden. Det är ju ett fördelningssystem som ATP vilar på, där avgifterna självfallet är utomordentligt avgörande för pensionerna och för tryggheten i pensionsutbetalningarna. Det är ett ganska fantastiskt resonemang som herr Ringaby för. Det resonemanget för man också i den reservation som herr Ringaby här har presenterat. Där säger man att en höjning står i motsättning till möjligheten att mot slutet av detta århundrade klara gjorda pensionsutfästelser. Det är ett helt otroligt resonemang. Hur mycket är ni beredda att höja avgifterna 1984 för att dels ta igen vad som förlorats under de år som ni föreslår att avgifterna inte skall höjas, dels därutöver höja avgifterna för att garantera tryggheten i ATP-systemet? Jag efterlyste klarspråk på den punkten, och det har icke herr Ringaby presterat i den här debatten. Det skorrar minst sagt falskt när en moderat här står upp och säger att moderaterna är en garant för ATP-pensionärernas trygghet. ATP tillkom i strid med moderaterna och de övriga borgerliga partierna. Det var den svenska arbetarrörelsen, löntagarna, som efter en hård kamp lyckades driva igenom ATP och därmed ett trygghetssystem som jag vågar påstå saknar motstycke i något annat land. Det är därför något övermaga av moderaterna att påstå att de är en trygghetsgaranti för ATP-systemet. Jag tror att ATP-pensionärerna betackar sig för den tryggheten. Efter herr Ringabys anförande här i kväll, där han så klart har deklarerat vad moderaterna avser när det gäller tryggandet av ATP-reformens framtid, bör oron hos pensionärerna vara stor.
Herr talman! Jag tycker inte vi skall tillvita varandra beskyllningar för att vilja skrota ned ATP-systemet. Det är inte fair play att göra det, herr Aspling. Vi gör våra ekonomiska bedömningar, och vi kommer fram till precis vad jag här har sagt. Det är alldeles riktigt, som herr Aspling säger, om 1986. Jag läser i riksförsäkringsverkets tabeller: 1985 har vi 39 miljarder i inkomster av avgifter och 38,9 miljarder i pensioner. 1986 räcker alltså inte avgifterna. Men vi kar då 22 miljarder kronor i ränteinkomster, och de skall väl också användas till pensioner? Det är precis vad jag har sagt. Det innebär att vi ända fram till 1990 har ett överskott av avgifter och räntor från fonden på 21 miljarder. Det kan inte Sven Aspling motbevisa — det står i riksförsäkringsverkets egen uträkning. Det är närmast löjligt att försöka bestrida det. Men, ärade kammarledamöter, vi kan inte klara ATP-systemet på bara avgifter i och för sig. Vi kan infria de här utfästelserna till våra pensionärer bara om vi har full sysselsättning, om vi har ett näringsliv som fungerar, så att alla människor har arbete och kan hjälpa till att betala det här. Det är alltså av omsorg om pensionärerna som vi nu inte vill lägga på näringslivet ytterligare bördor de närmaste fyra åren utan ge dem som skall betala det kalaset en chans att återhämta sig, precis som Allan Larsson i Vi säger. Och han har erfarenhet av företag.

Herr talman! Innan jag går in på de frågor som nu har vållat en litet hetsig debatt skulle jag vilja säga ett par ord om de nyheter som finns med i denna proposition. Det kan vara värdefullt att erinra om dessa. Konstnärer och en del andra kulturarbetare får vissa typer av beskattade statliga bidrag. I propositionen föreslås att dessa bidrag skall bli pensionsgrundande när det gäller ATP. Avgiften skall betalas av de organ som betalar ut bidragen. Det är en nyhet i propositionen, som jag tror är välkommen för dem det gäller. En annan nyhet är att dagpenningen till frivilliga som tjänstgör inom totalförsvaret blir pensionsgrundande såsom inkomst av anställning. För de frivilliga kommer att gälla samma regler som gäller för värnpliktiga i ATP-hänseende. Innan jag övergår till övriga frågor vill jag yrka bifall till utskottets hemställan och avslag på de föreliggande reservationerna. Först vill jag säga några ord om Sven Asplings huvudanförande. Han började med att hänvisa till det särskilda yttrande som fogats till betänkandet och vari understrykes vikten av att gjorda utfästelser för de äldres trygghet skall hållas. Därom råder det inga delade meningar. Inom folkpartiet är vi helt överens i denna fråga. Vi anser att det är viktigt att slå vakt om ATP och de äldres pensioner. Sven Aspling erinrade också om vad som hände för 20 år sedan och de olika uppfattningar som då fanns om hur man skulle utveckla ett pensionssystem för oss alla i samhället. Inom folkpartiet har vi nu den uppfattningen att ATP-systemet skall fortsätta att växa. Vi vill slå vakt om det, även om vi innan systemet var fastlagt hade en något annorlunda uppfattning om hur Sedan kom Sven Aspling in på den allmänna ekonomiska situationen i anknytning till AP-fondernas utveckling och näringslivets behov av AP fonderna. Han pekade på det stora budgetunderskottet och drog samma visa som man nu har hört åtskilliga gånger från socialdemokratiskt håll, nämligen att det har skett en väldig omfördelning till förmån för kapitalintressena under den tid som en borgerlig finanspolitik förts. Till detta påstående skulle jag vilja göra den kommentaren att det som man från socialdemokratiskt håll talar om såsom en omfördelning till förmån för kapitalintressena har bestått av stöd till näringslivet så att det kunnat upprätthålla sysselsättningen. Det har visat sig att denna politik har haft viss framgång. Hade socialdemokraterna regerat och genomfört de förslag som de tidigare framlagt såsom alternativ till den ekonomiska politik som förts, hade näringslivet antagligen haft det betydligt besvärligare. De vinster som Sven Aspling talar så negativt om hade inte kunnat ifrågakomma, om den politik förts som socialdemokraterna velat genomföra såsom alternativ till den politik som bedrivits under senare år. Får jag sedan säga några ord beträffande det som Sven Aspling och Per-Eric Ringaby nu har diskuterat. Jag måste vända mig mot Per-Eric Ringabys tankegångar om att det skulle vara onödigt att höja ATP-avgiften över huvud taget och att man inte skulle behöva höja avgiften för arbetsskadeförsäkring i den omfattning som föreslås i propositionen. Där kan jag i stora drag hålla med Sven Aspling. Gör man inte de här höjningarna nu beträffande ATP-avgiften kommer det i stället att bli mycket kraftiga höjningar längre fram. Man kommer att tvingas till det. Jag skall inte gå in på någon sifferexercis. Jag hade också plockat fram siffror för att med hjälp av dem peka på de risker som finns med att fonden minskar. Om man skulle följa moderaternas förslag, att inte höja avgiften för ATP, kommer fonden att sjunka ganska kraftigt efter 1985. De siffrorna har dock diskuterats så pass mycket att jag inte skall gå in på dem ytterligare. När det sedan gäller förslaget att bilförmåner skall ingå i underlaget för beräkning av sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst vill jag gärna se den frågan i första hand ur förmånssynpunkt. Men man skall inte glömma bort att tala om att beloppen också skall ingå i avgiftsunderlaget. Moderaterna talar om pensionskommitténs förslag om mer enhetliga avgiftsregler och anför att man borde avvakta förslag som grundar sig på pensionskommitténs betänkande. Men pensionskommittén har över huvud taget inte diskuterat de naturaförmåner som nu ingår i avgiftsunderlaget och är pensionsgrundande och sjukpenninggrundande, nämligen kost och logi. Därför finns det ingen anledning att avvakta med att ta in bilförmåner, utan man bör göra det nu såsom föreslagits i propositionen. Det finns ingen anledning att fördröja det. Jag vill trycka på att man också har att tänka på förmånssidan. I det här sammanhanget har socialdemokraterna föreslagit att reglerna beträffande bilförmånerna skall träda i kraft redan den 1 juli 1979, medan i propositionen föreslås att alla de aktuella förändringarna skall träda i kraft den I januari 1980. Utskottet säger i sin skrivning att reglerna när det gäller bilförmånerna av administrativa skäl inte kan börja tillämpas från den 1 juli 1979. Låt mig utveckla det något: Jag kan tänka mig att det skulle kunna bli så att de som har sådana här bilförmåner skulle få ge in nya inkomstuppgifter avseende sjukpenninggrundande inkomst och att det skulle bli ett rätt omfattande arbete att handlägga det. När det så gäller förslaget om en gemensam övre åldersgräns för uttag av socialförsäkringsavgifter har pensionskommittén lagt fram ett förslag, och beredning av de frågorna pågår fortfarande i departementet. Även om moderaterna menar att det inte är nödvändigt att invänta det samlade förslaget, anser utskottsmajoriteten att beslut om detta inte skall fattas separat. Men vi i utskottsmajoriteten understryker faktiskt också att det är angeläget att den här frågan får sin slutgiltiga lösning så snart som möjligt.

Herr talman! Jag påminde tidigare om att denna debatt äger rum vid en tidpunkt då vi har anledning att erinra om 20-årsminnet av ATP-striden och riksdagens beslut i den frågan. Jag noterar att Britta Bergström framhöll att man nu inom folkpartiet är, som hon sade, helt överens om ATP. Hon tillade att man före beslutet om dess genomförande hade litet olika uppfattningar. Ja, Britta Bergström, ATP-striden lärde kanske folkpartiet en del. Det motstånd som folkpartiet reste mot denna stora trygghetsreform kostade det bl.a. 20 mandat. Jag föreställer mig att minnena härav sitter kvar. Jag skall inte orda mer om det, herr talman, men nog finns det anledning att erinra om vad som har förevarit. Låt mig bara sedan säga till Britta Bergström, att man skall ha klart för sig några mycket väsentliga saker. Den borgerliga regeringen har i långa stycken undergrävt hela vår samhällsekonomi. Vi befinner oss ju i den situationen att var tredje krona som staten betalar ut är lånade pengar. Man skulle kunna säga att av en pension på 1 800 kr. är 600 kr. upplånade. Varje skattebetalare kommer att ha en skuld på 50 000 kr. i mitten på 1980-talet. På snart tre år har de borgerliga regeringarna ökat underskotten i budgeten från drygt 3 miljarder till nu i det närmaste 50 miljarder per år. Enbart räntorna för det upplånade beloppet kommer snart att vara uppe i en storleksordning som kommer att vara jämförbar med kostnaderna för folkpensionerna. Allt detta utgör självfallet ett allvarligt hot mot vår framtid och det välstånd vi under en lång socialdemokratisk regeringstid har byggt upp här i landet. Det offentliga sparandet har rasat medan det sparande som finns i banker, företag etc. har ökat kraftigt. Företagens bruttosparande har ökat med mycket stora belopp under de senaste åren. Detta är huvudsakligen ett uttryck för att företagens vinster kraftigt har förbättrats. Denna utveckling har ägt rum samtidigt med att den offentliga sektorns sparande kraftigt minskat. Mellan 1976 och 1979 har således den offentliga sektorns sparande försvagats med 17,5 miljarder. Under samma tid har företagens sparande ökat med ett något större belopp eller drygt 20 miljarder. Det innebär att sparandet i samhället i betydande utsträckning har privatiserats under dessa år, vilket medfört en mycket kraftig omfördelning av förmögenheter från den offentliga sektorn till näringslivet, dvs. från skattebetalarna till de privata kapitalägarna. Det är, Britta Bergström, ett ofrånkomligt faktum.

Herr talman! Jag har väl inte så stor anledning att polemisera mot Britta Bergström. Till skillnad mot Sven Aspling var ju Britta Bergström hovsam när hon kritiserade moderata samlingspartiet. Hon säger visserligen att hon tror, att moderaterna har fel när vi vill behålla avgiftsuttaget oförändrat under de närmaste fyra åren, men det är väl en bedömningsfråga, Britta Bergström, och vi har mycket gott sällskap i den uppfattningen. I riksförsäkringsverkets styrelse finns en folkpartistisk suppleant vid namn Stig Stefanson,som Britta Bergström säkerligen känner till, och han har precis samma uppfattning som jag. Jag citerar ur hans särskilda yttrande till styrelsens beslut i denna fråga: ”Utgångspunkten för mina bedömningar av hur stort det framtida avgiftsuttaget skall vara är att gjorda pensionsåtaganden skall infrias. En nödvändig förutsättning härför är att näringslivet återfår sin lönsamhet och konkurrensförmåga och samhällsekonomin sin tillväxtkraft. För att detta skall kunna uppnås är det nödvändigt att kostnadsökningarna inom näringslivet hålles tillbaka.” Det är ju precis vad vi moderater har sagt. Här har det alltså gjorts olika bedömningar. Majoriteten tror att man bäst gagnar ATP-systemet genom att kliva uppåt på avgiftsskalan, och vi tror att den bästa tjänsten vi kan göra ATP-systemet är att nu ligga stilla med avgifterna för att näringslivet skall få återhämta sin tillväxtkraft. Efter 1984 kanske vi kan kliva upp något till, vad vet jag. Och vad vet vi om 1990, år 2000, osv.?

Herr talman! Jag är faktiskt litet förvånad över att Sven Aspling vill göra detta till en — låt vara inte så stor — finanspolitisk debatt. Med anledning av det Sven Aspling sade senast vill jag understryka vad jag sade tidigare, nämligen att med den ekonomiska politik som socialdemokraterna förordat under senare år hade det inte varit särskilt lätt för näringslivet att klara sig. En socialdemokratisk politik hade inneburit pålagor. Man hade behållit löneskatten, som vi har tagit bort under den här tiden. Man hade inte devalverat, så att vi fått förbättrade exportmöjligheter. Kanske hade man inte heller stött näringslivet på det sätt som vi har gjort för att vidmakthålla sysselsättningen.

Per-Eric Ringaby talade om folkpartisten Stig Stefansons agerande i riksförsäkringsverkets styrelse. Det är då viktigt att komma ihåg — och det nämnde också Per-Eric Ringaby — att här gäller det ett särskilt yttrande och alltså inte en reservation. Jag skulle emellertid kunna fortsätta att läsa där Per-Eric Ringaby slutade — där säger Stig Stefanson på följande sätt: ”Enligt min uppfattning har majoriteten i styrelsen inte tillräckligt beaktat dessa förhållanden. För att understryka vikten av relationerna mellan företagens förmåga att bära avgifterna och pensionssystemets möjligheter att infria gjorda pensionsutfästelser borde man ha föreslagit regeringen tre alternativa förslag. Det tredje borde ha inneburit ett oförändrat avgiftsuttag under periodens två första år samt högre avgifter upp till 13 96 under periodens slutskede.” Han påpekar alltså att man kunde ha haft ytterligare ett alternativ — riksförsäkringsverket hade i princip två alternativ. Men han säger inte definitivt att han vill föreslå det tredje alternativ som han tar upp. Han ställer sig alltså också tveksam till det hela.
Herr talman! Jag skall bara till Britta Bergström säga att vad jag har talat om här i kväll har varit ATP och AP-fonden, den stora trygghetsreformen och vad AP-fonden har betytt när det gällt det offentliga sparandet här i landet som har möjliggjort denna väldiga utbyggnad av det svenska samhället. Jag har pekat på vad detta betytt för bostadsbyggandet, sjukhusbyggandet, kommunernas insatser och inte minst det privata näringslivet. Detta offentliga sparande, Britta Bergström, har varit grunden för att vi har kunnat bygga upp ett välfärdssamhälle. Nu har detta offentliga sparande raserats. Det är detta som är det avgörande i den diskussion jag har fört, och det bör Britta Bergström observera. Jag har ju haft tillfälle under den här debatten att bl.a. peka på att mellan 1976 och 1979 har den offentliga sektorns andel av det totala bruttosparandet minskat från 30 till 6 96 och under samma tid har företagens andel av sparandet ökat från 26 till 46 96. Detta är ju det allvarliga. Mot denna bakgrund är det minst sagt uppseendeväckande att man nu från moderat håll motsätter sig en nödvändig höjning av avgifterna för att trygga utfästelserna till pensionärerna. Här sade nu Per-Eric Ringaby att kanske efter 1984 kan vi driva upp avgifterna. Detta visar ju, herr talman, på vilket sätt man nalkas denna utomordentligt allvarliga fråga när det gäller att trygga denna stora sociala reform. Sedan ett par ord till Britta Bergström om tidpunkten för ikraftträdandet. Vi har föreslagit den 1 juli. Denna fråga har förhalats av regeringen. Vi diskuterade frågan, i fjol våras, och vi hade en särskild reservation i socialförsäkringsutskottets betänkande då, där vi underströk nödvändigheten av ett snabbt beslut. Det har sannerligen dröjt. Nu hänvisar man till administrativa svårigheter att kunna få reglerna i kraft den 1 juli. De bör inte vara större än att man kan lösa dem.
Herr talman! Jag vill bara till Sven Aspling säga att vi nalkas den här frågan på precis samma sätt som många ekonomer även ifrån socialdemokratiska led gör. Nu, efter en konjunktursvacka när det är låg investeringsvilja i näringslivet, måste vi vara försiktiga med avgifter. Vad som sedan kommer att hända i framtiden vet varken Sven Aspling eller jag särskilt mycket om.

Herr talman! Jag skulle vara frestad att gå in litet i den debatt som förts här, där man i svepande formuleringar försökt förhärliga sina egna insatser och målat på olika sätt, men jag skall avstå från detta vid denna sena timme. Jag skall stanna inför två frågor i mitt inlägg. Vi har från centern godtagit den föreslagna höjningen av avgiftsuttaget för ATP och arbetsskadeförsäkringen. Motiveringen härtill är att om vi är ense om dessa trygghetsreformer har vi också att ta konsekvenserna därav och medverka till erforderlig finansiering. För ATP innebär det för år 1980 ett från 11,75 96 till 12 96 förhöjt avgiftsuttag. Enligt riksförsäkringsverkets beräkningar måste avgiften höjas med 0,25 96 per år och blir för år 1984 13 96, en höjning med 1,25 96 på kommande femårsperiod. Till detta skall också läggas barnomsorgsavgifter samt avgifter för arbetsskadeförsäkringar. Detta innebär att under ett enda år, 1980, blir avgiftshöjningarna 2,5 96, vilka i stor utsträckning drabbar egenföretagarna. För hela perioden fram till 1984 blir höjningen hela 3,5 26 — en nog så hög kostnad för alla berörda parter. Denna avgiftshöjning ter sig både för företagen och för inkomsttagarna — alla kategorier — nog så betungande. Mot den bakgrunden finns det anledning att höja ett varningens tecken. Det går inte att bara gå vidare på avgiftshöjningarnas väg. I propositionen 1978/79:202, som ligger till grund för detta ärende, signaleras på grundval av riksförsäkringsverkets beräkningar, att med den minskande takten i bruttonationalproduktens tillväxt samt med de ökade anspråken på ATP m.m. socialförsäkringsavgifterna en bit in på år 2 000 kan behöva fördubblas. Det borde ändock vara en tankeställare och ett observ andum. — Och inför dessa utsikter finns det anledning att säga, att det inte finns något som helst utrymme för nya kostnadskrävande reformer, som det ser ut f.n. Det har ju redan nu förmärkts en viss ”irritation” över pensionsoch vårdkostnadernas fördelning mellan olika befolkningsgrupper. Låt mig i detta sammanhang klart säga att för centerns del är våra förpliktelser och åtaganden mot landets pensionärer och åldringar någonting som måste och skall infrias. I samband med att tilläggspropositionen presenterades för riksdagen framfördes av statsrådet Ingemar Mundebo funderingar om att en framtida sänkning av marginalskatterna eventuellt skulle betalas med en höjning av socialförsäkringsavgifterna. En sådan tankegång måste bestämt avvisas. För det första skall socialförsäkringsavgifter användas för att betala den sociala tryggheten, och sambandet mellan avgifter och förmåner måste bevaras. Jag har sagt det tidigare, och det behöver tydligen upprepas. För det andra har avgifterna redan nu en sådan storlek att det i realiteten inte finns något utrymme för avgiftshöjningar när vi har fattat beslutet i dag. För det tredje tar avgifter och skatter i vissa fall nära nog hela den beskattningsbara inkomsten för låginkomsttagare. I motionen 1808 av Arne Magnusson m.fl. ges exempel på hur på en beskattningsbar inkomst av 24 500 kr. inte mindre än 22 529 kr. skall betalas i skatter och socialförsäkringsavgifter. Man måste fråga sig hur sådant kan inträffa. Det finns flera exempel på hur låginkomsttagare i vissa fall drabbas på ett helt orimligt hårt sätt. De nuvarande reglerna för skatteoch avgiftsuttag i fråga om inkomstbegrepp är oklara och kan därmed ge dessa märkliga och obegripliga resultat. Det är att beklaga att den beställning som 1976/77 års riksmöte gjorde efter en centermotion inte har verkställts. Uppdraget att göra en översyn av dessa regler gick till pensionskommittén, som av tidsnöd ansåg sig inte kunna klara den begärda undersökningen. Uppdraget ligger nu hos både socialpolitiska samordningsutredningen och sjukförsäkringsutredningen, som har att pröva såväl inkomstbegrepp som avgiftsfrågor.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
Herr talman! Jag vill i anslutning till Eric Carlssons inlägg bara notera att centern här ställer sig bakom utskottets förslag att avgifterna nu måste höjas. Eric Carlsson uttalade oro för framtiden. Jag skall inte gå in i debatt på den punkten, herr talman, utan endast säga: När det gäller det sociala trygghetssystem som vi har byggt upp och som betyder så mycket för människorna är det nu och i framtiden alltid fråga om solidaritet. Det är solidariteten vi måste grunda våra beslut på. Det är viktigt att ha detta sagt, därför att hela trygghetssystemet bygger på denna grund. Brister solidariteten, då kommer också det sociala trygghetssystemet i fara. Det är solidariteten vi måste slå vakt om, och det gäller i hög grad framtiden, Eric Carlsson.

Herr talman! Tore Nilsson har frågat socialministern när han avser att förelägga riksdagen en proposition om förbud mot rökning i allmän lokal. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Tobakskommittén har i ett delbetänkande Rökfria miljöer lagt fram ett förslag till lag med vissa bestämmelser om tobaksrökning i offentlig lokal. Betänkandet har remissbehandlats, och ärendet är under beredning inom regeringskansliet. Det är regeringens bestämda uppfattning att människor inte mot sin vilja skall behöva utsättas för de obehag och de hälsorisker som s.k. passiv rökning i offentliga lokaler innebär. Det fortsatta beredningsarbetet får närmare utvisa hur detta berättigade miljökrav skall tillgodoses.
Herr talman! Jag ber att få tacka för svaret. Det är en tragisk och ohygglig verklighet som rökningen i vårt samhälle utgör. NTS beräknar att antalet rökningsrelaterade dödsfall i Sverige år 1979 uppgår till 9 100. Det är en skrämmande siffra. Kostnaderna för samhället beräknas till 2 miljarder kronor årligen, pengar som kunde användas bättre. Bortsett från detta är det den passiva rökningen som är upprörande. Alla har vi väl glatt oss över vad som hänt med SJ:s serveringsvagnar. Jag tror inte att det är någon som klagar över att man slipper rök där. Jag har hört även rökare som sagt att det förbudet är bra. Nu väntade jag faktiskt under hösten 1978 eller senast på nyåret i år att från regeringen få höra de signaler som skulle avisera att vi icke-rökare som lidit så länge tillsammans med rökarna, t.ex. i matsalar, skulle få se en bättring. Jag reste till Finland i början av maj och upptäckte då att det på båten mellan Vasa och Umeå hade skett en väldig förbättring på grund av den lagstiftning som föreskriver att vissa salonger måste vara fria från rök och att matservering icke tår ske i rökiga lokaler. I det svar som jag nu fått redovisas att man räknar med att det skall komma ett förslag. Jag vill då säga till ministern att det bör komma fort. Det kan inte få fortsätta som det nu är. Det som sker är upprörande. Tydligen hjälper det inte med upplysning. Man tycker att bildade, begåvade människor som tycker om att röka skulle behålla röken för sig själva —- helst behålla den inom sig så länge som möjligt och framför allt avlägsna sig från andra människor. Men tydligen har man genom rökningen blivit defekt på något sätt eller kanske redan innan man började röka varit det, varför det inte hjälper att försöka få in takt, vett eller hänsyn i rökarna. Allergiker kan vara närvarande, men man röker ändå. Det hände att ett flygplan som jag reste med fick lov att vänta en halv timme. Vi satt i flygplanet, där rökning var förbjuden. Men det var mängder av människor som rökte trots att där fanns en sjuk person som upplevde rökningen oerhört negativt. Det är helt otroligt att människor kan bära sig åt på det sättet. När det inte går att åstadkomma bättring genom upplysning, uppmaningar och anslag, så måste det till lagstiftning. Jag tycker inte att det här finns någonting mer att utreda — den här saken är väl klar. Jag tycker att regeringen skrymtat när den talat om sin vänlighet mot oss icke-rökare men sedan icke kommer med något förslag. Jag väntar därför att det här förslaget skall komma snabbt.

Herr talman! Regeringen har flera gånger under våren fått höra att vi lagt fram för många propositioner. Nu kritiserar Tore Nilsson regeringen för att vi inte lagt fram ytterligare propositioner. Som jag har sagt i mitt svar till Tore Nilsson är denna fråga under beredning inom regeringskansliet.
Herr talman! Att frågan är under beredning är bra, men det förefaller mig egendomligt att det behövs, eftersom tobakskommitténs förslag förelåg redan 1978 och man från Finland har exempel på hur det går till. Det bör alltså vara möjligt med snabba åtgärder, och jag förväntar mig sådana.

Herr talman! Thure Jadestig har frågat mig dels om regeringen anser det riktigt att ett skyddsombud, som stoppar ett kortvarigt arbetsprojekt, inte skall ha rätten att få yrkesinspektionens beslut prövat i högre instans, dels om det kan anses riktigt att brott mot arbetsmiljölagen endast kan beivras om dom hinner avkunnas under pågående arbete. Thure Jadestig har ställt frågorna i anledning av ett besvärsärende som gällde målning med epoxifärg och som stoppades av skyddsombudet, varefter yrkesinspektionen medgav fortsatt målning på vissa villkor. Besvären togs inte upp till prövning i sakfrågan av vare sig arbetarskyddsstyrelsen eller regeringen därför att arbetet då redan var avslutat. Huvudsyftet med besvärsinstitutet är naturligtvis att tillgodose de berättigade rättssäkerhetskrav som innebär att ett felaktigt beslut skall kunna ändras så att den som berörs av beslutet inte skall drabbas. Ett annat syfte är att allmänheten och de rättstillämpande myndigheterna skall kunna få ledning för framtiden genom prejudicerande beslut. Om inget av dessa syften kan uppnås eller om syftet kan uppnås bättre på annat sätt finns det inte anledning för den besvärsprövande myndigheten att ingå i prövning av sakfrågan. Om ett överklagat beslut fått följder som inte kan ändras tillbaka blir ett beslut i högre instans att upphäva eller ändra det ursprungliga beslutet meningslöst, t.ex. om någon tvingats att utföra ett visst arbete. Det har därför utvecklats en förvaltningsrättslig praxis som innebär att sådana beslut inte tas upp till prövning av besvärsmyndigheten. I enstaka fall har det emellertid förekommit att regeringen och regeringsrätten gjort avsteg från denna praxis då det varit motiverat av starka prejudikatsskäl. Det har varit situationer då behovet av ledning hos allmänheten och de rättstillämpande myndigheterna inte kunnat tillgodoses på annat sätt. I det fall som föranlett frågan har en arbetsgrupp inom arbetarskyddsstyrelsen med bl.a. en representant för Målareförbundet haft till uppgift att se över frågor rörande användningen av epoxifärg bl.a. just i sådana fall som i det överklagade beslutet. Arbetsgruppen har gett förslag till ändring av arbetarskyddsstyrelsens epoxianvisningar, vilket f. n. remissbehandlas. Det har med andra ord inte funnits något särskilt prejudikatsintresse i detta fall som motiverat avsteg från den praxis som jag nämnt tidigare. Mitt svar på Thure Jadestigs första fråga blir därför att besvär som föranleds av beslut av yrkesinspektionen kommer att prövas av regeringen när det finns skäl till det. Vad beträffar Thure Jadestigs andra fråga vill jag bara säga att om det gäller ett brott mot arbetsmiljölagen, som är direkt straffsanktionerat, kan naturligtvis dom meddelas och påföljd verkställas även om den straffbara handlingen redan avslutats. Den enda inskränkningen är brottsbalkens preskriptionsbestämmelser. Jag vill slutligen framhålla att skyddsombudets rätt att stoppa ett pågående arbete faktiskt medförde en omedelbar förbättring av arbetsmiljön i det aktuella fallet. Jag tycker det visar att rätten att stoppa ett pågående arbete är ett effektivt instrument för att snabbt åstadkomma nödvändiga förbättringar.

Herr talman! Jag noterar med tillfredsställelse det fylliga svar som statsrådet har givit på min fråga. Nu är ju våra debattvillkor sådana när det gäller frågor av detta slag att jag inte har möjligheter att fördjupa mig i bakgrunden till min frågeställning. Men det centrala är frågan om den lagliga rätten att få ett ärende prövat i högre instans även om arbetet är kortvarigt och även om arbetet har avslutats på grund av den regionala yrkesinspektionens beslut. Motiveringen för arbetarskyddsstyrelsen och regeringen att inte ta ställning i sak synes, såsom statsrådet nu har sagt här, vara att ärendet skulle sakna intresse i och med att det aktuella arbetet redan var avslutat och att ärendet inte var av prejudicerande art. Det är härom som jag har en helt annan uppfattning. Med den ordning som arbetarskyddsstyrelsen nu har tillämpat är faran den att det vid arbete av kortvarig natur kan komma att framstå som meningslöst att hos arbetarskyddsstyrelsen överklaga beslut av yrkesinspektionen. Denna handläggning kan således få negativa återverkningar i det lokala skyddsarbetet. Dessutom tycker jag att statsrådet sätter en av lagstiftningen anvisad rättighet ur spel, nämligen rätten att få sådana frågor prövade i högre instans. Såvitt jag kan förstå är det lagstiftarens mening att detta skall vara möjligt. Nu hänvisar statsrådet till en förvaltningsrättslig praxis, men faktum är ju att lagstiftningen ger den här möjligheten. I skyddsombudets överklagningsskrivelse till arbetarskyddsstyrelsen framhålls att man naturligtvis är medveten om att ett bifall till överklagandet i och för sig inte kan göra det utförda arbetet ogjort.

Det finns ju i olika branscher i vårt land massor av kortvariga jobb som utförs av ett stort antal arbetstagare, vilkas arbetsmiljöer ofta är både besvärande och riskfyllda. Jag undrar därför om inte statsrådet, med sin positiva inställning, ändå skulle kunna förklara här i kammaren att han är beredd att medverka till att arbetarskyddsstyrelsen utfärdar tillämpningsbestämmelser som garanterar att lagstiftningens anda och mening skall följas.
Herr talman! Först vill jag än en gång slå fast att det här ärendet har handlagts enligt den utarbetade praxis som gäller i sådana frågor. Att ärendet nu inte har bedömts vara ett prejudikatfall, som hade motiverat regeringen att ta upp det till prövning, har sin bakgrund i — vilket också framgår av mitt svar — att det nu finns en arbetsgrupp som skall se över anvisningarna, varigenom frågan kommer att tas upp till prövning. Det förslaget är f. ö. redan framlagt och har utsänts på remiss. Själva sakfrågan är alltså redan under prövning. Detta har motiverat att besvärsfrågan inte togs upp för att man skulle få ett prejudicerande utslag från regeringen; den prövas i sak på annan väg. Får jag sedan, herr talman, också påpeka att den fråga som Thure Jadestig tar upp om vilka möjligheter som föreligger att anföra besvär över beslut kommer arbetarskyddsstyrelsen också att ge en ingående information om. Det finns nu en utarbetad promemoria, som skall delas ut till dem som berörs för att underlätta handläggningen av sådana frågor.
Herr talman! Huvudskyddsombuden och de fackliga företrädarna har i uppdrag att bevaka och tillvarata de anställdas intressen ur arbetsmiljösynpunkt. De har alltså ett befogat intresse av att få klarhet i huruvida en lägre instans,t.ex. yrkesinspektionen, gjorde en riktig bedömning då arbetet tilläts fortsätta. Möjligheten att få sådan prövning medverkar inte arbetarskyddsstyrelsen och regeringen till, men jag noterar att en annan ordning i alla fall nu är på väg. I sak ger ju också statsrådet det skyddsombud som handlagt detta specifika ärende rätt. Därför får vi väl också hoppas att de tillämpningsbestämmelser som statsrådet nu noterat skall ge en bättre ordning i framtiden.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat statsrådet Eva Winther om regeringen är beredd att vidta åtgärder för att de yrkeserfarenheter som invandrarlärarna utan formell kompetens har även i fortsättningen kommer invandrarna till del och att bereda dessa lärare anställningstrygghet. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. För invandrarlärare liksom för andra lärare inom arbetsmarknadsutbildningen och lärare i det reguljära skolväsendet gäller vissa kompetenseller behörighetsregler. Regeringen har i november 1976 meddelat särskilda kompetensregler för invandrarlärare inom arbetsmarknadsutbildningen. Lärare som har föreskriven kompetens meddelas tillsvidareförordnande tryggheten för vissa invandrarlärare tryggheten för vissa invandrarlärare medan lärare utan sådan kompetens får ett tidsbegränsat förordnande. Sådant tidsbegränsat förordnande förlängs så länge inte någon lärare med viss föreskriven kompetens anmäler sig. Dessa lärare utan formell kompetens kan emellertid enligt särskilt beslut av regeringen erhålla ett tillsvidareförordnande om de före den 1 april 1976 hade sammanlagt minst fem års väl vitsordad tjänstgöring inom arbetsmarknadsutbildningen eller studieförbund, varav minst tre år inom arbetsmarknadsutbildningen. Svenska facklärarförbundet har i dagarna hos regeringen begärt att denna möjlighet att meddela tillsvidareförordnande för lärare utan formell kompetens skall utvidgas. Skrivelsen prövas f. n. inom regeringskansliet.

Herr talman! Jag tackar för svaret. De gällande behörighetsreglerna kan kritiseras utifrån två väsentliga synpunkter. Den första är att de i sig själva är något oegentliga i förhållande till den faktiska situationen. Det finns nämligen inte någon speciell, adekvat fackutbildning för den lärarverksamhet som bedrivs av invandrarlärarna. Den typ av behörighetsregler som nu gäller har alltså inte någon relevans till den faktiska kompetensen i yrket, detta till skillnad från de behörighetsregler som gäller för de flesta andra yrkesgrupper. Det beror på att reell behörighet här mer än för andra yrkesgrupper måste grundas på praktisk erfarenhet.

Vi har den något egenartade situationen att de som kommer i det sämsta läget på grund av behörighetsreglerna många gånger är de som har fått arbeta som handledare åt dem som godkänns som behöriga. Det finns alla skäl att göra slut på den situationen, och det är att hoppas att arbetsmarknadsministern, efter den uppvaktning som jag vet har skett från Facklärarförbundet, kommer att gå facklärarna till mötes och skapa behörighetsregler som åtminstone ett bra tag framöver bättre anpassas till de faktiska realiteterna än de rådande behörighetsreglerna.

Herr talman! Jag vill göra ett par korta kommentarer till Jörn Svenssons inlägg. Det är riktigt att vi inte har någon klar studiegång för invandrarlärare. Det finns dock i reglerna från 1976 vägar anvisade för hur man kan skaffa sig en utbildning som är lämplig för dessa uppgifter. På denna punkt är det viktigt att ta fasta på att den utredning som nu är tillsatt för att se över svenskundervisningen enligt sina direktiv också har att ta upp frågorna om lärarkompetensen, lärarutbildningen och behovet av lärare. Även i det sammanhanget får man sålunda fundera över dessa saker. En andra punkt som jag gärna vill trycka på är att vi i denna undervisning, liksom i all annan, måste ha kvalitetskravet för ögonen. Det var det som var drivfjädern när man 1976 försökte få ordning på denna verksamhet. Det var ett första steg, och jag tror att vi har anledning att fundera över hur vi i fortsättningen ytterligare skall kunna förbättra denna undervisning — och det kommer vi att göra.
Herr talman! I princip finns det naturligtvis ingenting att invända mot statsrådets resonemang. Man måste ha omsorg om kvalitetskravet. Men på grund av de särskilda omständigheter som här är rådande råkar man ha ställt upp behörighetskrav som så att säga inte riktigt sammanfaller med kvalitetskravet. Det finns kvaliteter som inte blir erkända av behörighetsreglerna men som kanske är väl så angelägna som de i och för sig existerande kvaliteter som är innefattade av de formella reglerna. Det är denna oegentlighet, denna brist på överensstämmelse som man måste undanröja. Denna brist kommer man inte åt med mindre än att man förändrar de nu rådande behörighetsreglerna som, i förhållande till situationen, är alltför formalistiska. Med en annan utbildningssituation och andra förhållanden över huvud taget skulle de kanske i och för sig ha försvarat sin plats.

Herr talman! Torsten Karlsson har frågat mig om regeringen är beredd att ompröva sitt den 20 april 1979 fattade beslut om avslag på Motala kommuns yrkande om ekonomisk kompensation. Regeringen beslutade den 20 april 1979 att den del av Motala kommun som motsvarar området för förutvarande Vadstena kommun samt Hagebyhöga och Orlunda församlingar skall den 1 januari 1980 brytas ut till en nybildad kommun, benämnd Vadstena. Motala kommun begärde ekonomisk kompensation för den nettokostnadsökning som kan komma att orsakas kommunen genom indelningsändringen. Kommunen tog inte ställning till om kompensationen bör erläggas av Vadstena nybildade kommun eller utgå i form av extra skatteutjämningsbidrag. I 10 § lagen om ändring i kommunal och ecklesiastik indelning regleras frågan om särskilt bidrag från en kommun till en annan vid indelningsändring. Regeringen tog i sitt beslut endast ställning till om sådant bidrag bör utgå. Tillräcklig grund ansågs inte föreligga att förplikta nybildade Vadstena kommun att utge bidrag till minskade Motala kommun. Frågan om extra skatteutjämningsbidrag prövades däremot inte i samband med indelningsbeslutet. Om kommunens ekonomiska ställning påtagligt skulle försämras, kan ansökan om sådant bidrag göras hos regeringen.

Herr talman! Jag ber att få tacka kommunministern för svaret. Jag har i min fråga tagit upp regeringens beslut att dela Motala kommun genom att låta Vadstena tillsammans med församlingarna Hagebyhöga och Orlunda från den 1 januari 1980 bilda egen kommun. En debatt om ett fattat beslut, som är oåterkalleligt, kanske kan betraktas som inte särskilt meningsfull. Jag har ändå funnit anledning att ställa frågan och därmed få tillfälle att diskutera den. Sedan framställning gjordes av den aktionsgrupp som drivit frågan om kommunindelningen har utredningar gjorts av dels länsstyrelsen i Östergötlands län, dels kammarkollegium. I båda utredningarna har olägenheter med en delning kunnat konstateras. Utredningarna har slagit fast att en delning kommer att innebära skattehöjningar i båda kommunerna. Vid remissbehandlingen av ärendet har en delning avstyrkts av alla instanser, vilka varit Motala kommun, landstinget och länsstyrelsen i Östergötlands län samt kammarkollegium. Trots detta har regeringen bifallit den gjorda framställningen och fattat beslut om delning. Regeringen har stött sig enbart på opinionen i Vadstena och inte frågat kommunen i övrigt vad den tycker och hur kommunen i sin helhet kommer att drabbas. Detta har skett i en tid då Motala genomlidit en sysselsättningskris som stämmer till allvarlig eftertanke och begrundan. Det kommer att ta år innan sysselsättningsläget i Motala kommun blir återställt. Antalet anställda i kommunen är i runt tal 4 000, och i en rad förvaltningar kommer problem att uppstå med placering av personal. På den fackliga sidan råder stor oro över hur man skall lösa svårigheterna. Varje kommun måste nu bygga upp en ny organisation. Utredningar och det kommunala beslutsfattandet tar tid. Det är alldeles klart att delningen kommer att få ekonomiska konsekvenser. Av den anledningen har Motala kommun gjort en framställning om ekonomisk ersättning, som väl i så fall skulle gälla extra skatteutjämningsbidrag. Men regeringen har i varje fall hittills inte visat något större intresse för konsekvenserna av sitt beslut med hänsyn till dels läget i Motala, dels ekonomiska besvärligheter. Man skulle gärna vilja drista sig till att i detta sammanhang påpeka att i folkpartiets Sverige fattas beslut som leder till skattehöjningar på orter som är drabbade av svåra sysselsättningskriser.
Herr talman! Frågan utgör inte anledning, och inte heller sakläget, att ta upp en diskussion om regeringsbeslutet i och för sig. Frågan gäller eventuell ekonomisk ersättning till Motala kommun, där regeringen har fattat beslut i en del — den som gäller huruvida Vadstena skulle förpliktas att utge något bidrag till Motala. Den andra del som kan tänkas komma i fråga är extra skatteutjämningsbidrag. Där har kommunen hittills icke redovisat något underlag, som kan bilda utgångspunkt och bas för ett beslut i den riktningen. Den möjligheten står öppen, men det är Motala kommun som nu har att ta initiativ.
Herr talman! Jag skulle vilja fråga kommunministern vad som menas med en påtaglig försämring. Är en skattehöjning tillräcklig anledning för att läget skall bedömas vara påtagligt försämrat? Det har gjorts utredningar, och i alla de fall där man undersökt förhållandena har man kommit fram till skattehöjningar på ca 50 öre. Motala kommun har kanske mer ingående sysslat med denna fråga, och man befarar att man måste höja utdebiteringen med 1 kr. Om den nuvarande regeringen kommer att handlägga ärendet kan man väl förvänta sig att Motala med hänsyn till omständigheterna där kommer att få en välvillig behandling efter en eventuell framställning.
Herr talman! I ingen av de beräkningar som hittills har gjorts och där ett fullständigt underlag redovisats har man kommit till någon annan bedömning än att skattehöjningen för Motalas del kan bli 20 till 25 öre per skattekrona. Motalas beräkning, som är en klar partsinlaga utan något redovisat underlag, innebär en mera pessimistisk bedömning. Huruvida den är riktig får komma till synes när Motala eventuellt kommer in med en grundad beräkning och redovisar hela materialet, inte bara den slutsats man kommit fram till.

Herr talman! Arne Andersson har frågat jordbruksministern om han är beredd att medverka till att en rimlig avvägning mellan å ena sidan säkerhetskrav och å andra sidan möjlighet att bedriva verksamheter i stora tält tryggas. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall svara på frågan. Stora tält används främst vid cirkusföreställningar, vissa varumässor och religiösa kampanjmöten. Cirkusföreställningar och vissa varumässor är offentliga tillställningar, medan religiösa kampanjmöten är allmänna sammankomster. Enligt 16§ allmänna ordningsstadgan och 75 lagen om allmänna sammankomster skall den som anordnar en offentlig tillställning eller allmän sammankomst följa de ordningsoch säkerhetsföreskrifter som polisstyrelsen meddelar. Detta gäller även om tillstånd inte krävs för att tillställningen eller sammankomsten skall få hållas. Föreskrifterna får dock inte medföra onödig kostnad för anordnaren eller på annat sätt i onödan försvåra att tillställningen eller sammankomsten hålls. Vidare har polisstyrelsen rätt att upplösa och förbjuda förnyande av offentlig tillställning bl.a. om den föranleder fara för de närvarande och detta inte kan förebyggas genom andra åtgärder . I fråga om allmänna sammankomster har polisstyrelsen motsvarande befogenhet bara om det föreligger avsevärd fara för de närvarande . Vid prövning av säkerhetsfrågorna har polisen ofta anledning att anlita sakkunniga, t.ex. brandteknisk expertis. Statens brandnämnd har utfärdat utförliga anvisningar om brandskydd för tält som används vid föreställningar m.m. Av vad jag nu har sagt framgår att gällande regler förutsätter en sådan rimlig avvägning som efterlyses i frågan. Jag kan självfallet inte uttala migom vad en rimlig avvägning innebär i det konkreta ärende som nämns i frågan. Länsstyrelsen i Stockholms län har f. ö. meddelat beslut i detta ärende den 17 maj 1979. Beslutet har inte vunnit laga kraft. Jag anser att någon åtgärd från min sida f. n. inte är motiverad.

Herr talman! Den fråga jag riktat till statsrådet gäller en förnuftig avvägning mellan två viktiga intressen, nämligen å ena sidan ett fullt berättigat säkerhetskrav för att förebygga brandolyckor och å andra sidan möjligheterna att arrangera verksamheter av skilda slag i stora tält. Det som närmast aktualiserat frågan är en cirkusföreställning, men den hade lika gärna kunnat gälla religiösa organisationers kampanjverksamhet. Jag skall i första hand hålla mig till cirkusverksamhet, eftersom det är den som givit anledning till frågan. Jag vill då påminna om det förhållandet att den cirkus det gäller är en arbetsplats, som sysselsätter ca 150 personer. Om verksamheten på en så pass stor arbetsplats är hotad, brukar vi här i kammaren verkligen ägna problemet ett ganska omfattande intresse. Den verksamhet som det här gäller är satt i fråga just genom att säkerhetskraven har nått sådan omfattning att verksamheten inom några få dagar, kanske redan i morgon, är ett avslutat kapitel. Det gäller inte en verksamhet som går att rekonstruera och som snabbt och enkelt kommer på fötter. Det finns anledning tro att verksamheten i den omfattning som den nu har helt enkelt är borta ur det svenska kulturlivet. Det borde vara ett gemensamt intresse för oss som över huvud taget har med allmän verksamhet att göra att förhindra att så sker. Av statsrådets svar framgår att de föreskrifter som i olika avseenden gäller för verksamheten inte får ”medföra onödig kostnad för anordnaren eller på annat sätt i onödan försvåra att tillställningen eller sammankomsten hålls”. Att föreskrifterna i detta fall, eftersom verksamheten kanske över huvud taget inte kan bestå, är en alldeles avgörande försvårande omständighet behöver väl knappast framhållas. Att det medför ekonomisk skada, om människorna får den uppfattningen att det är utomordentligt farligt att gå på cirkus, kan inte negligeras utan måste observeras i detta sammanhang. Statsrådet anför i svaret att han förutsätter att en ”rimlig avvägning” sker. Det tyder på — och det är jag tacksam för — att han menar att verksamhet av detta slag skall kunna fortsätta. Jag vill fråga statsrådet: Vilken situation åsyftas i slutet av svaret, när statsrådet anser det f. n. inte motiverat att ingripa? I det aktuella fallet måste ju verksamheten upphöra. Vilken situation skall då vara för handen för att statsrådet skall ingripa?
Herr talman! Den enda situation som för dagen kan betraktas vara sådan att ett ingripande från regeringen kan bli aktuellt är givetvis om det förhållandet uppstår att ett beslut av länsstyrelse överklagas av någon som har rätt att göra ett sådant överklagande. I det längre perspektivet kan man naturligtvis överväga att se på de föreskrifter som över huvud taget reglerar verksamhet av detta slag. Allmänna ordningsstadgan är i sista hand det instrument med vilket en sådan prövning sker. Den är tillgänglig för politiska ställningstaganden liksom lagen om allmänna sammankomster. Jag har precis samma uppfattning som Arne Andersson om den kulturtradition som cirkuskonsten lever på, och jag anser det angeläget att den får utvecklas. Men mot bakgrund av de allvarliga brandkatastrofer som har inträffat under senare år får man vara inställd på att i den avvägning som skall göras mellan två olika krav säkerhetssynpunkterna kommer att spela en mycket tung roll.

Herr talman! Avslutningen på statsrådets anförande beträffande brandkatastrofer kräver ett ordentligt förtydligande. Känner statsrådet över huvud taget till en brandkatastrof i tält där den här typen av verksamhet bedrivits? Jag har faktiskt gjort ganska betydande efterforskningar. Ingen känner till en brandkatastrof av det slag som statsrådet talar om. Det kan inte vara på den typen av olycka, eller ens tillbud till sådan olycka, som statsrådet kan stödja sig. Ett par ord om det kortare och det längre perspektivet. Statsrådet måste vara medveten om att i morgon förmiddag, kanske före kl. 9, avgörs om Cirkus Scott över huvud taget kommer att finnas med i den verksamhet det här är fråga om. Jag avser här beslutet i Västranland. Tre dagar senare, om jag vet rätt, gäller det ett annat västsvenskt län. Det är det kortare perspektivet. Det är det rådrum statsrådet har för att fundera över om det finns anledning att vara aktiv eller passiv. Statsrådet har möjlighet att gå till historien som den som medverkade till att vi avförde cirkus från kulturlivet i Sverige. Det finns många sätt att meritera sig. Detta är ett av de mer negativa och definitivt olustiga. Beträffande det längre perspektivet delar jag statsrådets mening att vi får se på de här frågorna så att en förnuftig avvägning kommer till stånd och så att människorna på den här arbetsplatsen i första hand kan jobba den här säsongen ut — precis som deras kontrakt med cirkusen ger dem anledning att förmoda att de skulle göra. Därigenom tycker jag att samhället har bjudit till så att cirkusen kanske därefter, inför en ny säsong, får anstränga sig för att komma till rätta med problemet. Jag vill gärna ha statsrådets syn på vad som är kort och långt perspektiv. Men jobbar vi med timmar skall vi nog vara väldigt aktsamma med tidsangivelser.
Herr talman! Någon brandkatastrof i tältmiljö känner inte heller jag till. Men med mitt inlägg och min betoning av säkerhetsaspekterna vill jag bara ge uttryck för den självklara opinion som finns och som är väckt till medvetande i vårt land genom brandkatastrofer som har inträffat. Om dem kan jag nog säga att de var för sig är unika och inte precis kan återfinnas i den tidigare historien i vårt samhälle. En brandkatastrof i ett tält kan alltså bli den första i sitt slag. I en sådan situation vill jag inte vara den som har gjort mig historisk genom att ingripa i det korta perspektiv som här antyds. Ett ingripande av den art som rekommenderades i Arne Anderssons inlägg skulle innebära att ministerstyre utövades.

Herr talman! Ledamöterna i den här kammaren känner säkert mycket väl till de brandolyckor som har skakat Sverige under de senaste åren. De har skett i stenhus med tjocka murar, möjligen med dåliga möjligheter att komma ut. Men de lokalerna har inte varit av den typen att man prövat dem från föreställning till föreställning genom att försöka elda i ett hörn eller genom att försöka få brand i gång med en svetslåga. Det har man gjort beträffande den här verksamheten. Vi måste ha klart för oss att den verksamhet som vi talar om har bedrivits i samma tält, med samma brandsäkerhetskrav, med samma typgodkännande sedan fem år tillbaka — utan att myndigheterna tidigare har intresserat sig för verksamheten. Därefter har helt plötsligt i år brandchefernas brinnande intresse för den här verksamheten tagit sig de uttrycket att man på plats efter plats försökt elda. Det har inte blivit någon vidare fart på den verksamheten förrän statens provningsanstalt i Borås fick en bit tältduk att smälta ned. Jag tycker inte att man skall förringa det — det är inte det jag gör — men jag vill så innerligt gärna att en förnuftig balansering mellan å ena sidan säkerhetskraven och å andra sidan möjligheten att fortsätta verksamheten skulle ha sin chans.

Herr talman! Åke Gustavsson har mot bakgrund av en helikopterresa som Om användningen jag gjorde i april frågat mig dels i vilka fall man kan åberopa statsministerns — qv försvarets transdeltagande för att få tillgång till försvarets transportmedel, dels vem som portmedel betalar kostnaden för de aktuella helikopterresorna. Statsministern har alltid haft och bör enligt min mening också ha möjlighet att använda försvarets och andra statliga myndigheters transportmedel för resor som är ägnade att ge honom information om verksamhet av intresse för hans ämbete.
Enligt tidningsuppgifter har statsministern tillsammans med utrikesministern i samband med en fjällresa utnyttjat arméns helikoptrar. Detta skedde tillsammans med en hovmarskalk, som samtidigt är ordförande i Svenska turistföreningen. På arméns helikopterskola blev man, enligt samma uppgifter, genom överbefälhavaren av hovmarskalken beordrad att utföra uppdraget. Skälet till att helikoptrar ställdes till förfogande uppgavs vara att statsministern deltog. Mot denna bakgrund anhåller jag om att till statsministern få ställa följande frågor: 1. I vilka fall kan man åberopa statsministerns deltagande för att få tillgång till försvarets transportmedel? 2.
Detsamma gäller övriga medlemmar av regeringen. Under den åsyftade resan besöktes bl.a. glaciärforskningsstationen Tarfala, några av STF:s anläggningar, området kring Ritsems kraftstation och Padjelanta nationalpark. Representanter för Svenska turistföreningen, STF, Samernas riksförbund, den regionala vägmyndigheten och naturvårdsverket redogjorde för aktuella planer och problem.
Vem betalar kostnaderna för här aktuella helikopterresor?
Herr talman! Först vill jag tacka statsministern för att han har svarat på min fråga. Det är onekligen så att många människor har lyft en aning på ögonbrynen inför uppgifterna om helikopterresan veckan före påsk. Och man kan förstå dem. Här visar det sig nämligen att de flesta dörrar kan öppnas under åberopande av statsministerns närvaro. Det är främst ett par frågor som jag tycker är viktiga, även om också en rad andra kan ställas. En fråga är om ordföranden i Svenska turistföreningen, under åberopande av statsministerns närvaro, skall få kommendera fram militära transportmedel. I detta fall tvingades folk t.o.m. att ställa in planerad ledighet — detta för att, förutsätter jag, tillgodose helt nödvändiga transportbehov för statsoch utrikesministern. Om detta går bra, blir följdfrågorna: Vilka andra organisationer har samma rätt? Och varför skall man begränsa militära insatser just till transportområdet? Trots att jag har letat, har jag inte funnit något reglemente för försvarsmakten där det talas om militära transportmedel åt organisationer i sammanhang som detta. Jag ser därför fram emot klara bestämmelser på denna punkt. Även om jag har svårt att finna det här, kan det naturligtvis finnas speciella skäl för att ta fram dessa transportmedel. I så fall kvarstår ändå frågan: Är det rimligt att koppla in försvaret i detta sammanhang? Resan hade inte det minsta med vårt försvar att göra. Ändå får försvarsmakten stå för kalaset. Mig veterligt finns det civila företag i Norrland, som gärna skulle ställa sina 201 tjänster till förfogande, naturligtvis mot ersättning. Min nästa fråga är: Varför utnyttjades inte denna möjlighet? Och uppriktigt sagt — var det över huvud taget nödvändigt att dra i gång en sådan stor apparat för att studera den svenska fjällvärlden?
Herr talman! Åke Gustavsson har en helt felaktig utgångspunkt för sin fråga, vilket jag försökte klarlägga i mitt svar. Det är inte så att ordföranden i Svenska turistföreningen kan beordra fram några helikoptrar. Det kan bara de militära myndigheterna göra, och det var vad som skedde i detta fall. Det var inte heller på Svenska turistföreningens vägnar som helikoptrar beordrades fram, utan det var på mina och utrikesministerns vägnar som man ställde vissa transportmedel till förfogande. Detta gjordes enligt gammal praxis, som har gällt för både den nuvarande och många tidigare statsministrar. Det är inte så alldeles orimligt att medlemmarna av regeringen som skall företa resor utnyttjar statens egna transportmedel i stället för att använda andra sådana.
Herr talman! Jag bara konstaterar att enligt statsministerns egen statssekreterare var Turistföreningens ordförande något slags, som han uttryckte det, primus motor för det hela. Om min utgångspunkt är felaktig i det avseendet, så kanske statsministern borde tala med sin statssekreterare.
Herr talman! Det är riktigt att ordföranden i Turistföreningen Stig Synnergren var den som lade upp programmet för besöket. Sådana besök hade man f. ö. arrangerat också tidigare för mina föregångare. Men det är självklart, som jag redan har sagt, att varken han eller någon annan som inte har behörighet kan beordra fram några militära transportmedel. Eftersom jag nu har påpekat detta två gånger, hoppas jag att Åke Gustavsson låter sig nöja med det och inser att premissen för hans frågeställning var felaktig.

Herr talman! Folkpartiet har genom åren verkat för att också Sverige skall få en lag som förbjuder könsdiskriminering i arbetslivet. En central utgångspunkt för våra strävanden har varit att alla i Sverige har rätt till skydd mot diskriminering på grund av sitt kön, rätt att få bedömas efter sina personliga förutsättningar och inte efter subjektiva värderingar om vad som utmärker kvinnor eller män. Men då måste samma ordning gälla för alla arbetsplatser, vare sig de finns inom den statliga, den kommunala eller den privata sektorn. Det kan inte vara rimligt att det finns ett skydd mot könsdiskriminering endast inom den offentliga sektorn. Behovet av eu sådamt skydd är lika stort på alla arbetsplatser. I arbetet för jämställdhet bör vi också begära samma intresse att aktivt främja jämställdhet och samma strävan att motverka fördomar hos alla arbetsgivare. Den lag om jämställdhet i arbetslivet som regeringen nu lagt fram och som arbetsmarknadsutskottet i allt väsentligt tillstyrker fyller därför en lucka på den svenska arbetsmarknaden. I fortsättningen skall det inte vara mer tillåtet att diskriminera hos ett industriföretag än hos ett statligt verk. Det blir inte längre möjligt att sätta lägre lön på ett arbete bara för att en kvinna tar över det från en man. En kvinna som avvisas som sökande till ett arbete, med hänvisning till att det saknas arbetskläder eller toaletter för kvinnor, skall inte längre vara tvingad att med besvikelse och indignation finna sig i avvisandet. I stället kan hon få stöd i lagen för att vinna sin rätt. Vi skall inte heller behöva se platsannonsering som befäster gamla könsroller. I stället för annonser där man söker en dynamisk manlig person som försäljningsingenjör eller en trivsam kvinna som sekreterare skall man kunna känna att både kvinnliga försäljningsingenjörer och manliga sekreterare välkomnas. När helst vi diskuterar åtgärder för att öka jämställdheten finns det de som hävdar att just denna åtgärd inte löser problemet med den bristfälliga jämställdheten i samhället. Det är förstås en alldeles riktig iakttagelse, vad det nu än är frågan om. Det finns inte en enda åtgärd som ensam kan medföra den stora förändring som det innebär att kvinnor och män möts som individer och människor i stället för som schabloner och könsvarelser. Det finns inte en enda trollformel som vi kan använda för att nå det samhälle där kvinnor och män har samma möjligheter, lika rätt och lika ansvar. Men om vi någon gång skall nå fram till det samhället, då har vi inte heller råd att avstå från en enda åtgärd, som kan visa sig lämplig och verksam för att främja jämställdhet. Vi har inte råd att avstå från reformer med hänvisning till att det bara är genom attitydförändringar som vi kan åstadkomma verkliga, djupgående förändringar i samhället. Arbetet för jämställdhet kräver ett växelspel mellan reformer och attitydförändringar. Genom ändrade attityder kan kraven på reformer drivas med ökad kraft. Genom reformer och de nya möjligheter som därigenom skapas kan attityder gradvis förändras. Som beslutsfattare kan vi därför inte nöja oss med att hänvisa till den förändrade opinion som förhoppningsvis skall växa fram inom en avlägsen framtid. Vi har ett ansvar för att bana väg för förändringar och för att skapa de instrument som krävs. Opinionsbildande insatser för ändrade attityder och ett reformarbete med inriktning att tillgodose människors krav behöver därför inte stå i motsättning till varandra. Tvärtom är de oumbärliga komplement till varandra. Inte heller en lag om jämställdhet i arbetslivet kan ensam skapa jämställdhet på arbetsmarknaden. För att rätten till arbete skall tillkomma kvinnor och män i samma utsträckning och på lika villkor krävs bl.a. samordnade åtgärder inom ekonomisk politik, näringspolitik och arbetsmarknadspolitik — allt för att klara en full sysselsättning. Det krävs också en regionalpolitik för att utjämna de stora skillnaderna i tillgång på arbete mellan olika delar av landet. För att den enskildes möjligheter skall vidgas krävs insatser för utbildning liksom att man bryter den starka könsbindningen vid valet av utbildning och yrke. Det krävs en förbättring av arbetsmiljön, så att alla arbeten i princip står öppna för både kvinnor och män. Det krävs en anpassning av arbetsvillkoren, så att både män och kvinnor i alla arbeten skall kunna förena förvärvsarbete med hemansvar. Det krävs en samhällsplanering som anpassar arbetsplatserna till bebyggelse, kommunikationer och övrig service. Det fordras en kraftig utbyggnad av barnomsorgen, så att ingen hindras att ta ett arbete därför att det inte finns plats för deras barn på daghem eller fritidshem. Under senare år har också flera åtgärder vidtagits för att underlätta för kvinnor att ta ett arbete. Genom jämställdhetsbidrag, villkor knutna till regionalpolitiskt stöd och andra liknande medel har ett arbete inletts för att bryta könsuppdelningen på arbetsmarknaden. Men när vi nu anstränger oss för att ge kvinnor möjlighet att söka sig ut på en bredare arbetsmarknad än tidigare, då är det bra att kvinnorna vet att de med lagens hjälp sätts först, och inte sist, i kön. Nu är det ju så att pojkar som går ut från en verkstadsteknisk utbildning snabbt får jobb, medan flickor med samma utbildning får vänta ganska länge på sin tur. Nu är det så att kvinnor med samma utbildning som män får lägre lön och sämre befordringsmöjligheter. Det är bl.a. därför vi behöver en lag som ett stöd åt den jämställdhetssträvan som bl.a. vår arbetsmarknadspolitik ger uttryck för. Det behövs en lag som ger den enskilde ett skydd mot diskriminering, vare sig han eller hon länge har varit ute i arbetslivet eller söker sig eu arbete för första gången. Det behövs en lag som ger skydd mot diskriminering, men som samtidigt omvandlar de mönster som i sig utgör diskriminering. Därför är, menar jag, de delar av lagen som påbjuder ett aktivt arbete för jämställdhet på alla arbetsplatser ett oerhört viktigt komplement till diskrimineringsförbudet. Endast genom ett målmedvetet, planmässigt arbete på alla arbetsplatser och på alla nivåer inom ett företag finns det förutsättningar att i ett längre perspektiv bryta ner gränserna mellan s.k. kvinnliga och manliga jobb. För detta krävs ansträngningar med att anpassa arbetsförhållanden, rekrytering, personalpolitik och utbildning så att de främjar jämställdhet. Det finns i den här lagen inget försök att från centrala myndigheters sida i detalj styra de förhållanden som man känner till bättre lokalt. Men det finns en stark markering att det skall bedrivas ett arbete också på lokal nivå. Valet av metoder och den närmare utformningen av det aktiva arbetet får fastställas i kollektivavtal. Dessa avtal avses också bli normgivande för den del av arbetsmarknaden som inte omfattas av kollektivavtal. Därigenom låser vi inte formerna för det fackliga arbetet. Som lagen utformats ger den däremot ett stöd för de fackliga organisationerna, när man vill sluta avtal eller dra i gång ett praktiskt arbete. Också när det gäller diskrimineringsfall är det i första hand de fackliga organisationerna som skall företräda den enskilde. Organisationernas företrädesrätt vidgas genom att de nu får rätt att företräda även de medlemmar som är arbetssökande. Jag välkomnar att alla partier nu anser att det behövs en lag och ett skydd mot diskriminering, men jag beklagar att socialdemokraterna inte har velat ta steget fullt ut och begära också ett aktivt arbete för jämställdhet som täcker in hela arbetsmarknaden. Det förslag socialdemokraterna lägger fram lämnar det icke avtalsreglerade området utanför. Det är min förvissning att man skall finna att lagen också i denna del skall innebära ett positivt tillskott och inte ett hinder i jämställdhetsarbetet. Som jag tidigare nämnde tror jag däremot inte att vi kommer att få uppleva någon drastisk omvälvning av förhållandena i arbetslivet fr.o.m. den 1 januari 1980, den dag då lagen skall träda i kraft. Men jag menar att lagen kan komma att bli ett effektivt instrument i det samlade arbetet för jämställdhet. Genom sin dubbla inriktning — att stärka den enskildes ställning och att på en bred bas initiera ett aktivt arbete för jämställdhet — kan lagen komma att fylla såväl en reglerande som en opinionsbildande funktion. Det är först genom summan av de olika åtgärderna som vi kan nå de resultat som vi strävar efter. För att vi skall kunna erbjuda alla människor arbeten som de vill ha och som passar deras invididuella förutsättningar, krävs en ökning av efterfrågan på arbetskraft. Denna kan vi endast få med en ekonomi i balans. Efter flera års svårigheter verkar det nu som om de dystraste åren för svensk ekonomi är över. Arbetslöshetssiffrorna börjar vända nedåt och sysselsättningen ökar. Utan omfattande ekonomiska åtgärder och en massiv satsning på arbetsmarknadspolitiken hade vi inte fått den förbättring av sysselsättningsläget som vi nu börjar skönja. I ett läge med ökande sysselsättning finns det all anledning för arbetsgivarna att redan nu anstränga sig för att uppfylla lagens intentioner. Med stöd av det kraftigt höjda och förbättrade jämställdhetsbidraget, som med dagens beslut kommer att utgå med 20 kr. i timmen, kan de ta chansen att få en bättre könsfördelning på de nya jobb som kommer till. Det krävs ingen omständlig organisation eller någon oöverstiglig byråkrati för att åstadkomma detta — det som krävs är ofta ett litet annorlunda tänkesätt. Ny arbetskraft behöver inte innebära en omfattande rekryteringsdrive över andra landsändar eller i andra länder. Ofta räcker det med en kontakt med den lokala arbetsförmedlingen. Där, på hemorten, finns ofta en outnyttjad kapacitet — medelålders kvinnor som är villiga och kapabla att ta ett jobb nära hemmet, pålitlig, outnyttjad arbetskraft, som i många år har fått stå i skymundan. Där finns också många unga kvinnor. Ta chansen att med jämställdhetsbidragets hjälp utbilda och anställa den arbetskraften! Ta chansen att redan nu, i lagens anda, inleda arbetet på att få ett mer jämställt arbetsliv, ett arbetsliv där kvinnor och män arbetar sida vid sida, där alla möts som individer och lär av varandras skilda bakgrund och erfarenheter.